Fru talman! Jag trodde att Johan Pehrson hade suttit i kammaren under hela debatten. Han har åtminstone varit kroppsligt närvarande, men om han har lyssnat vet jag inte. Jag trodde nämligen att jag hade gjort fullständigt klart vad det är som gäller och hur vi agerar i frågan om sambeskattningen. Problemet är att ni inte tar upp i reservationen hur detta ska ske utan föreslår en generellt slopad sambeskattning. Detta att införa ytterligare ett grundavdrag i samband med sambeskattning kanske är en lösning som är betydligt lämpligare. Den finns tyvärr inte med. Snart kommer vårpropositionen. Därefter har vi en budget som ska behandla inkomstsidan och även skattesidan. Ni är välkomna att ta en diskussion i samband med den. Som sagt är det principiellt ett oerhört stort problem att det ser ut som det gör. Sedan återigen till marginaleffekterna. Är det inte bra att man löser problemet för dem som är så fattiga, så att de inte behöver betala mer än 6 % av den gemensamma hushållsinkomsten? Ska man tänka bort en sådan lösning bara för att det i vissa situationer för ett väldigt litet antal hushåll kan innebära att en höjd inkomst går till höjd fastighetsskatt? Det är alltså en ytterst liten numerär som hamnar i den situationen. Är det inte viktigast att lösa det grundläggande problemet? Det grundläggande problemet löser ni ju inte med era förslag. Inga av de borgerliga partierna löser ju problemet genom att sänka skatten med 0,2 % för dem som sitter med ett hus som har ett taxeringsvärde på 2 miljoner och som har inkomster på 90 000 eller 100 000. De 0,2 procenten är blaha blaha. Däremot skulle en begränsningsregel verkligen lösa problemet för de här människorna.
Fru talman! Vi ska tydligen ha debatt här hela eftermiddagen eftersom detta är min tredje replik.

Fru talman! Det var ett mycket kort anförande av Vänsterpartiet avgivit tre reservationer, som jag tänker prata lite om. Den första reservationen, nr 10, handlar om åtgärder mot skattebrott. Vi tar där upp de möjligheter som vi tycker att revisorer ska ha till legitimationskontroll vid revisioner. Vi tycker att denna möjlighet måste finnas för att man ska kunna göra en lämplig avstämning mot t.ex. arbetsgivarregister vid revisioner t.ex. I går besökte skatteutskottet SHR. Vi hade en trevlig kväll, och just de här frågorna kom upp vid den diskussion som vi hade. SHR pekade på det s.k. etikprogram som man hade tagit fram för självsanering inom branschen. Man sade till oss: Så här gör vi. Jag tycker att det som vi pekar på i vår reservation från Vänsterpartiets sida skulle underlätta arbetet med att komma till rätta med de problem som finns. En annan reservation från Vänsterpartiets sida är nr 14 om avsaknaden av kontrolluppgifter när det gäller utländska värdepappersfonder. Det är i dag ett problem att kontrolluppgifter på banker oftast avser innehav endast i svenska aktiefonder, inte i aktiefonder som har säte i ett annat land. Detta kan skapa trassel och merarbete både för skattemyndigheterna och för den enskilde deklaranten. Detta kan - jag vet att det ofta förekommer - leda till skattetillägg och i värsta fall till skatteundandragande, avsiktligt eller oavsiktligt. I vilket fall som helst är nuvarande ordning inte framkomlig. Vår tredje reservation har rubriken Deklarationstidpunkt. Den bygger på en motion som vi väckt om ändrande av datum för inlämnande av deklaration. Utskottet har haft besök från Riksskatteverket, och man har därvid kommenterat våra idéer. Vi har sagt att vi i varje fall vill att man utreder arbetssituationen och flaskhalsproblemen vid deklarationsgranskningen på myndigheterna. Vi har förstått att en ändring av tidpunkten för deklarationsinlämnandet inte är det optimala sättet att komma till rätta med problemen, men vi vill i varje fall att de ses över så fort som möjligt. Vi träffade i går inte bara SHR, utan hela utskottet besökte dessutom Riksskatteverket. Vi har fått klart för oss att man på Riksskatteverket har en väldigt jobbig arbetssituation. Man visade diagram över hur sjukskrivningarna har ökat och hur stressen ökar och pekade på en ganska sned åldersfördelning med tonvikt på de äldre. Detta gör att man får allt svårare att få bukt med problemen. Man har också svårigheter att rekrytera yngre arbetskraft. Någon beskrev arbetet på skattemyndigheterna så att man blir trött av det som man inte har hunnit med. Bl.a. detta gör att arbetskraften på skattemyndigheterna många gånger känner sig trängd. Man får också känslan att inte hinna med de enskilda skattebetalarna och att inte ha tid att besvara människors frågor, undringar och många gånger bekymmer kring skatteproblematiken. Jag tror att också detta stressar de anställda mycket. Jag tror att det är angeläget att se över problemen med den tunga arbetsbördan och de flaskhalsproblem som förekommer i samband med granskningsarbetet på våra myndigheter. Jag vill också säga några ord om de andra reservationerna. Moderaterna och även andra partier har avgivit reservationer om F-skattesedlar. Jag tycker att man från borgerligt håll här tecknar en ganska mörk bild. Man skriver om förtäckt etableringskontroll och hyllar etableringsfrihet, något som i och för sig kan vara bra. Man kräver också att alla som ansöker om F-skattesedel ska få en sådan med automatik. Jag tycker att det är viktigt att komma ihåg varför vi en gång införde F-skattesedel. Det handlar om att kunna fastställa vem som har betalningsansvaret för skatter och avgifter. Det fanns en tid då många uppdragsgivare i efterhand blev skyldiga att betala skatter och sociala avgifter. Jag tror inte att vare sig konsumenter eller näringsidkare vill komma tillbaka till den tiden. Jag tycker att vi när vi för dessa diskussioner många gånger fokuserar lite för litet på detta. Men jag ska inte säga annat än att jag vet att det finns problem. Det finns problem t.ex. när det gäller avbytare. I mitt hemlän Värmland finns det ett ärende i dag som ligger hos skatterättsnämnden därför att man vill ha ett förhandsbesked. Det är ju viktigt att reda ut de här frågorna. Jag vet att det skapar irritation, dels hos dem som söker F-skattsedel, dels hos tjänstemännen på skattemyndigheterna. Många upplever en stor orättvisa eftersom man blir bedömd på olika sätt beroende på var i landet man söker F Jag vet alltså att det ligger någonting i detta, men jag vet att det också har blivit bättre efter det att vi ändrade på reglerna från den 1 januari 1998. Jag ska använda min tid till att också kommentera ytterligare en reservation. Det är reservation 13 som har rubriken: Uppgifter om skatt på lönebesked. När jag läste rubriken och sedan innehållet i reservationen undrade jag om inte rubriken är lite fel. Det handlar väl om uppgifter om löneavgifter på lönebesked. Uppgifter om skatt finns ju redan i dag på lönebesked. Jag har läst i medierna att SAF nu går ut med en kampanj som man kallar Gör skatterna synliga. Precis som moderaterna skriver i sin reservation säger också SAF att det är viktigt att visa vad vi betalar i skatt, vad vi har för löneavgifter, vad vi betalar för avgifter osv. Jag vet inte om det är så att moderaterna tycker att man har misslyckats i sin propaganda att verkligen pränta in i svenska folket hur oerhört mycket skatt de betalar, hur oerhört mycket de kostar i avgifter och annat. Sedan tycker jag också att det man föreslår faktiskt måste gå lite grann på tvärs mot de andra förslag moderaterna har när det gäller förenklingar. Jag ser ett ganska omfattande krångel i administrationen omkring detta. Vi måste ha nya blanketter. Det kan också leda till att människor som ska deklarera och hantera detta kanske gör många fler fel, vad vet jag. Det kanske kommer att begås många nya misstag. När det gäller kärnfrågan skulle jag vilja säga att jag inte riktigt vet om det är en lagstiftning på området som moderaterna har tänkt sig. Som det är i dag råder det ju total frivillighet för arbetsgivare eller för vem som helst när det gäller att informera anställda och andra om hur stora skatterna är, om hur stora löneavgifterna är osv. Fru talman! Jag tänkte avsluta med att yrka bifall till reservation 10.
Fru talman! Marie Engström oroar sig för att arbetsgivarna skulle få det jobbigt att ta fram de här uppgifterna. Så jobbigt är det faktiskt inte. Under den borgerliga tiden fanns faktiskt det här inom den statliga sektorn. När jag började här i riksdagen blev jag väldigt förvånad. Jag hade ju läst i tidningarna att riksdagsarvodet var så lågt. När jag fick första beskedet tittade jag på det och sade: Oj! Är det så här mycket? Men då var det faktiskt så att arbetsgivaravgifterna var tillagda och sedan var det en nedräkning, och jag tyckte att det kändes jättebra. Motionen och den reservation vi har siktar på det som vi här i riksdagen kan ge direktiv om, nämligen hur de statliga arbetsgivarna ska göra. Det är många privata företag som gör detta i dag. Självklart är det helt frivilligt.
Fru talman! Jag både förstår och inte förstår vart Carl Erik Hedlund vill syfta. Jag tror att många människor i dag är ganska informerade om hur höga skatterna är, hur höga de sociala avgifterna är, vad man får betala. Många är kanske framför allt informerade om vad man får för detta och har på något sätt en acceptans för att skatterna och avgifterna ser ut som de gör. Det kanske inte gäller de grupper som Carl Erik Hedlund och hans kamrater säger sig företräda. Men jag vet att det finns många människor som ändå tycker att de kan tänka sig att ställa upp och betala därför att de vet vad de kan få. Det tror jag är viktigt. Men det kanske ändå inte var kärnan i det jag sade. Ni skriver ju ändå att staten som arbetsgivare ska föregå med gott exempel. Det betyder att ni ser detta som en början på någonting som ska växa och bli mycket större. Staten som föregångare betyder då att det ska växa till det privata näringslivet. Jag tolkar det på det sättet, och jag tror säkert att det är precis det som moderaterna menar. Jag tycker faktiskt att vi på det sättet för in en massa nya moment i hanteringen av uppgifter som ska lämnas, som medför mer krångel och som kan vara upphov till fler fel och fler misstag.
Fru talman! För ungefär en vecka sedan publicerades resultatet av en utredning i tidningarna som visade svenska folkets uppfattning om hur högt skattetrycket var, hur mycket man trodde att man betalade i skatt. Det visade sig att det var en stor majoritet av svenska folket som egentligen inte hade en susning om hur mycket man i verkligheten betalar i skatt. De flesta tänkte på om det var kommunalskatt eller i vissa fall statlig inkomstskatt och glömde bort att det finns andra avgifter och även moms och sådant. I en demokrati och i ett land med så högt skattetryck anser vi att det är viktigt att alla medborgare ska ha en korrekt och riktig uppfattning om hur mycket som betalas i skatt. Annars fattar ju individerna beslut på felaktiga premisser. Det tycker vi är viktigt. Har Marie Engström någon annan uppfattning än den att vi ska vara klara, tydliga, transparenta i uppgiftslämnandet? När det gäller bekymmer om krångel för företagen är det ju faktiskt så att företagen hela tiden redovisar arbetsgivaravgifter och sådant. Jag kan försäkra att med den datateknik som finns i dag är det inga som helst problem att göra detta.
Fru talman! Ja, absolut, vi ska vara klara och tydliga i informationen till medborgarna. Vi har också alla möjligheter att vara det. Det vill jag verkligen understryka. Det tycker jag är viktigt. Men eftersom Carl Erik Hedlund refererar till en undersökning vill jag också referera till någonting i den undersökningen som jag tycker är ganska uppseendeväckande. Jag vet att det är Demoskop som har tittat på detta på uppdrag av SAF. Det står också att märkligt nog vet inte mer än varannan företagare hur höga arbetsgivaravgifterna är. Det måste väl ändå stämma till eftertanke eftersom ni står här i talarstolen och gör er till tolk just för företagare och talar om att de tycker att arbetsgivaravgifterna bör sänkas. Hälften vet ju inte ens hur höga de är i dag.

Fru talman! Från den allmänna motionstiden har utskottet att behandla motionerna som berör taxering och skattebetalning m.m. Det finns många motioner från flera partier som är riktigt bra. Om man vill koncentrera betänkandet till några få ord skulle man troligtvis kunna uttrycka det: bättre skattekontroll. Allt medan vi som privatpersoner och även företagen får större omslutning på vår verksamhet och inkomster som kommer från olika uppdragsgivare och kapitalförvaltare har skattemyndigheterna fått allt mindre med resurser och därmed en minskande personal. Kontrollen blir allt svårare att uppehålla. Aktiviteterna från dem som vill undvika lagstiftad beskattning ökar lavinartat och blir mer och mer sofistikerade. Högskattepolitiken i kombination med ett allmänt och alltmer urholkat etiskt medvetande och agerande är huvudförklaringen till den stora omfattningen av den svarta ekonomin i Sverige. Den svarta ekonomin beräknas omsätta ca 70 miljarder kronor och motsvarar ca 300 000 heltidsarbeten som undanhålls beskattning och därmed de normala sociala trygghetssystemen. Den svarta sektorn i Sverige är större än både svensk bilindustri och svensk skogsindustri. Detta är ohållbart. Ett tillväxande problem är att seriösa skattebetalare dignar under en allt större skattebörda, eftersom man i realiteten måste betala skatt både för sig själv och för dem som står utanför arbetsmarknaden och dessutom för alla svartarbetande personer. De företag som bedriver svart verksamhet konkurrerar ut alltfler av de företag som betalar sina skatter och avgifter. Det blir en konkurrens på olika villkor där brottsligheten besegrar ärligheten. Vi måste vidta åtgärder som förändrar kontroll och åtgärd så att myndigheterna dels får tag på, dels kan beskatta dem som bedriver avancerad svart eller grå verksamhet och som i följd därav undanhåller stat och kommun betydande skatteintäkter. Det är oroande att dagens skattesystem starkt utmanar medborgarnas skattemoral. Det krävs både en fungerande privat etik och en genomtänkt skattestruktur som minskar benägenheten till fusk. Det är ett politiskt ansvar att skapa ett skattesystem som inte inbjuder till skattebrott. Kristdemokraterna anser att dagen skattesystem självklart ska innehålla en rimlig fördelningspolitik så att ett välfärdssamhälle för alla medborgare kan uppnås. Men ett välfärdssamhälle behöver inte innebära en rundgång av pengar i transfereringssystemen som utmanar och uppmanar till återkommande brott. Fru talman! Jag ställer mig bakom samtliga kristdemokratiska reservationer, men för tids vinnande tänker jag inskränka mig till att yrka bifall till reservation 1 under moment 1 och reservation 9 under moment 6. Gång på gång möter vi småföretagare som förfäras över de alltför tunga och administrativt svåra reglerna och rapporterna till myndigheterna. Det är därför glädjande att lyssna till och läsa om biträdande näringsminister Mona Sahlin, som allt oftare gör uttalanden om att vi måste förenkla och förbättra klimatet för småföretagarna. Det är en synnerligen viktig uppgift, eftersom denna grupp företräder den största arbetsgivargruppen i vårt land, även om inte alla är organiserade. Jag vill därför fråga Per Erik Granström om vi kan förvänta oss några förbättringar i enlighet med uttalanden från regeringsföreträdarna. Kan det bli utökning av ekonomiska resurser till t.ex. skatte och åklagarmyndigheterna? Som läget är i dag går dessa myndigheter bokstavligt talat på knäna på grund av alltför tung arbetsbörda. I dessa deklarationstider borde det vara enkelt för oss alla att inse värdet av en väl fungerande skattemyndighet. Alltså: Kommer regeringen att kunna förbättra situationen för skattemyndigheterna framöver? Jag vill ge mitt bifall till reservation 1, som vi har tillsammans med moderaterna. Skälet till detta är att vi måste få till enkla regler och arbetsmodeller för våra småföretagare. Här skulle det vara väldigt mycket att säga om olika branschers behov och önskemål. Men av tidsskäl vill jag endast lyfta fram en enklare lagstiftning omkring F-skattsedeln. Fru talman! På förekommen anledning vill jag aktualisera ett icke alltför gammalt beteende, nämligen det som man kallar non filers. Verksamheten har blommat upp under de senaste åren och har fått en oroväckande stor omfattning. Problemet har blivit alltför stort för den normala verksamheten, och i dagsläget är det för tungt för skattemyndigheten. I t.ex. Malmö har man arbetat aktivt för att komma till rätta med detta, eller snarare försöka komma den brottsliga verksamheten på spåret. Omfattningen är oerhört stor och är därtill näst intill omöjlig att avslöja. Verksamheten, dvs. non filers, går i stort sett ut på att personer eller företagare driver en verksamhet med fiktiva person och organisationsnummer. Inte endast dessa är påhittade, utan även adress och de drivande personerna bakom verksamheten är dold bakom felaktigt namn och adresser. Det finns även personer som kommer och går till samma adress, synligt. Men de finns inte registrerade och folkbokförda i Sverige. Det finns företag i Skåne som driver en icke obetydlig fastighetsförvaltning, men ingen vet vem eller vad som ligger bakom verksamheten. Denna verksamhet bedrivs i Sverige, men företagarna skattar inte i Sverige. Varken företaget eller företagaren är skrivna på dessa besökbara adresser. Personerna själva är också omöjliga att identifiera med personnummer och folkbokföringsadress. I samarbete med banker har framkommit uppgifter om stora transaktioner. Det har visat sig att det finns konton av många olika slag som är knutna till ovanstående fiktiva person och organisationsnummer. Dessa har tidigare delats ut av svenska myndigheter. Men tacksamt nog har vi genom proposition 1999/2000:6 fått en viss rättning på detta problem. Skattemyndigheten i Malmö har haft ett projekt för att bedriva uppsökande verksamhet och har gjort vissa framsteg. Men resurserna är alltför små. Stödet för denna verksamhet måste förlängas, och dessutom bör man utöka resurserna och kompetensen för att nå en effektiv kamp mot non filers. Detta är ett exempel av många på varför vi Kristdemokrater vill anslå mer medel till kontroll och åtgärder mot ekonomisk brottslighet. Det krävs kraftfulla åtgärder mot den ekonomiska brottsligheten. Därför är det glädjande att läsa de motioner från flera partier som tydligt talar för en kraftfullare insats mot den icke blygsamma ekonomiska brottslighet som finns i vårt land.

Fru talman! Det var glädjande att höra att Per Erik Granström är för öppenhet och redovisning av skatter och arbetsgivaravgifter om man lägger till vad skatterna används till. Det tycker jag är alldeles utomordentligt. Det ska kanske inte vara med på lönebeskedet varje gång, men det är ju många kommuner som redan i dag skickar ut meddelanden till sina kommuninvånare och talar om hur man använder skatten till olika ändamål. Det är alldeles utmärkt. I en demokrati ska medborgarna ha en klar bild av det hela. I mitt replikskifte med Marie Engström kunde vi gemensamt konstatera att det finns stor okunnighet om skatten och arbetsgivaravgiften. Här föreslår vi att de statliga arbetsgivarna skulle redovisa detta. Eftersom den offentliga sektorn är pass stor, skulle en stor del av invånarna omfattas av detta. På den privata sidan förekommer detta redan i ganska stor omfattning. Det varierar från företag till företag. Min fråga till Per Erik Granström är: Kan vi inte vara överens om att en total öppenhet är det bästa i demokrati? Därför skulle kanske vårt förslag kunna vinna gehör hos majoriteten när det kommer nästa gång.

Fru talman! Vi är överens om det ska vara frivilligt. Men vi kan fatta beslut om att de statliga arbetsgivarna, de olika verken och statliga bolagen, ska göra detta. Vi representerar ju staten, och som ägare skulle vi kunna ge de direktiven. Jag har en annan fråga också. Jag gillar Per Erik Granströms inledning om att vi ska ha förståeliga och enkla regler. Då kommer jag in på detta med skattemål och skatteprocesser. Det är uppenbarligen så att den nuvarande skattelagstiftningen, som vi här i kammaren är skyldiga till, är så komplicerad att vi har ett antal skattemål som drar ut väldigt långt på tiden. Med de regler som finns innebär det att medborgare och företag under en väldigt lång tid kommer att leva i osäkerhet om blir det skatt eller inte. Det kan bli olika utslag i länsrätt och kammarrätt. För att begränsa detta har vi ett förslag om att det ska finnas en stupstocksprincip. Man ska inte kunna hålla på hur länge som helst med ett skattemål. Det är det ena. Det andra, som har en mer pekuniär innebörd, är att dröjsmålsränta eller anståndsränta inte ska kunna tas ut för mer än ett år. Jag kan berätta för Per Erik Granström att jag personligen har ett mål sedan 1991 som gäller min personliga deklaration som ännu inte är klart. Jag kommer att vinna. Det är jag övertygad om, men den här osäkerheten gör ju att man hela tiden måste ha en reserv för detta. Jag tycker inte att det är bra. Min fråga till Per Erik Granström är: Vore det inte bra om vi hade en stupstocksprincip och om man inte skulle kunna ta ut dröjsmålsränta för mer än ett år? Då får man ju ett tryck på skattemyndigheterna och skattedomstolarna att hantera ärendena snabbare.

Fru talman! När det gäller frågorna om taxering, skattebetalning m.m. är vi inne i skattebyråkratins innersta väsen. Det är ett virrvarr av åtgärder för att skattemyndigheterna ena stunden ska utgöra ett viktigt serviceorgan för medborgare och företagare och den andra stunden agera kontrollant, och ibland hårdhänt sådan. Det säger sig självt att det inte blir helt enkelt att finna avvägningar här. Därför är det viktigt att ständigt vara i rörelse på detta område för att plocka bort mer eller mindre obsoleta tillvägagångssätt och regler samt att ständigt försöka förbättra rimligheten i de befintliga reglerna. I grunden handlar detta enligt Folkpartiet liberalerna om vilken attityd vi har till företagare i huvudsak. Är det människor som i första hand vill göra rätt för sig, eller tvärtom i första hand vill undandra staten skattemedel? Jag menar att denna fråga är viktig. Jag menar också att vi ska ha den synen på företagarna att de faktiskt vill göra rätt för sig. I dag tycker jag att det är mer eller mindre uppenbart att Riksskatteverket agerar mer drivande genom sina tjänstemän än vad den politiska ledning i vårt land är intresserad av att eller orkar prioritera när det gäller just förenklingar. Här har Riksskatteverket stuckit ut hakan när det gäller såväl sambeskattning och tjänstebeskattning som synen på småföretagare. Dessutom drivs just nu ett projekt som faktiskt handlar om att göra det enklare för privatpersoner att anställa folk. Det är något som Folkpartiet länge efterfrågat under benämningen servicecheckar. Detta är glädjande, och jag hoppas att regeringen till slut orkar agera. Reglerna för att få en F-skattsedel framstår fortfarande som ett litet men irriterande problem. Här har ju Riksskatteverket självt föreslagit förändringar i ytterligare liberal riktning för att göra det enklare att starta och driva företag. Men förslagen har inte fallit i god jord hos regeringen och dess stödpartier. Jag tycker att det är allvarligt att den s.k. Simplexgruppen som ska hålla på med regelförenklingar har havererat. Man blir än mer förfärad när man hör attityden i delar av Näringsdepartementet som kallar dess ledning och folk som arbetar med detta för de blå khmererna. Det är fullständigt barockt och visar vilken attityd det finns till företagande och enklare regler. I detalj går det att göra listan lång på olika förbättringar och attitydförändringar som vi i Folkpartiet bedömer är aktuella att göra. Fru talman! För tids vinnande väljer jag här att endast yrka bifall till reservation nr 3. Men vi i Folkpartiet står självklart bakom samtliga våra reservationer.
Fru talman! Johan Pehrson inledde med att säga att vi nu behandlar skattebyråkratins innersta väsen. Jag har läst några av de reservationer som bl.a. Johan Pehrson står bakom. I reservation 4 skriver man att nästan inte någon av landets 700 000 egenföretagare kan upprätta en deklaration. Det är bara att dra sig till minnes de exempel som Johan Pehrson ger när det gäller expansionsmedel, räntefördelningsbelopp osv. Såvitt jag minns tillkom detta under den tid då Johan Pehrson och hans borgerliga kamrater var i regeringsställning. Jag har ingen fråga kring detta. Jag ville bara komma med ett påpekande. Reservation 3 handlar om dessa F-skattsedlar. Nu säger i och för sig Johan Pehrson att detta är ett litet, men irriterande problem. I mitt anförande tog jag också upp problematiken kring möjligheten att få F skattsedel i dag. Det har blivit bättre, men det är inte helt bra. Jag pekade på vissa olika områden, avbytarverksamhet och sådant. Johan Pehrson skriver så här med anledning av problem: I praktiken innebär dessa regler att tusentals människor som planerar att ta steget inte kan starta företag. Vad bygger Johan Pehrson det på? Det finns ju siffror som säger att av dem som sökte F-skattsedel under 1998 var det ca 600 personer som fick nej. Jag skulle vilja att Johan Pehrson utvecklar detta lite.
Fru talman! Det ska jag gärna göra, Marie Engström. Att borgerliga partier på något sätt aldrig kan begå misstag och införa krångliga regler har jag aldrig sagt. Jag sade att man hela tiden ska vara i rörelse, hela tiden jobba väldigt hårt och ha grundattityden att man vill förbättra och vill förenkla. Folkpartiet och Socialdemokraterna genomförde för ungefär tio år sedan. Den reformen var väldigt bra och är en stor anledning till att Sverige i dag har en stark ekonomi. Men vissa saker var ju mindre lyckade. Det ska vi försöka rätta till. Vad gäller F-skatt tycker jag att det är viktigt att komma ihåg att det är Riksskatteverket som vill ha en förändrad attityd, göra det enklare, skapa möjligheter för fler nya företagare att starta verksamhet. Det är inte enbart jag som har hittat på det. Tjänstemännen driver detta. Men den politiska ledningen stoppar huvudet i sanden. Likadant är det med stödpartiet i det här fallet, Marie Engströms parti. När jag säger tusentals är det en ren uppskattning. Men 600 är vi överens om. När jag säger tusentals räknar jag naturligtvis med de människor som aldrig kommer så långt att de lämnar in en ansökan om F skatt, eftersom de har läst om alla människor som inte får det, bl.a. avbytare, som Marie Engström själv refererade till.
Fru talman! Jag tror ändå att vi är överens om att det finns mycket övrigt att önska när det gäller förenklingsregler, när det gäller skatteregler, förenklingar av att upprätta deklarationer osv. Jag ville bara göra detta påpekande. Jag tror säkert att alla partier någon gång kanske måste tänka över vad det är för beslut man har varit med och fattat. Helt riktigt. Jag menar bara att ni från borgerlig sida så väldigt gärna vill få det att låta som om det är den i dag gällande majoriteten som hela tiden står bakom förslag som man vill ändra. Jag tycker att det är viktigt att påpeka detta. Jag skulle också vilja höra Johan Pehrsons kommentar till det som jag tog upp förut när det gäller F skattsedel. Det finns ändå en anledning till att vi har F-skattsedel i dag. Det viktiga är ju att vi kan fastställa vem som bär ansvaret för att betala skatter och avgifter, så att vi inte hamnar i ett system där vi i efterhand ska avgöra vem som är uppdragsgivare och vem som har denna betalningsskyldighet. Det är viktigt för näringsidkarna, men det är inte minst viktigt för konsumenterna. Ibland tycker jag att oppositionen tappar den delen i den här debatten.
Fru talman! Jag hänvisar inte till vem som har uppfunnit reglerna. Det framstår som rätt meningslöst. Vi sitter ju här och nu och ska försöka ändra några saker. Då är det så att det är ni som i dag inte vill genomföra en rad förenklingar. Det är ni som bär upp ett näringsdepartement där det finns människor som pratar om dem som vill förenkla som blå khmerer. Vad gäller F-skatt är meningen att i princip alla som vill ska få F-skatt. Det tycker jag är bra. Jag tycker att RSV:s förslag är bra, till skillnad från regeringen. Meningen är att den som har F-skatt ansvarar för sina egna sociala avgifter. Det är hela poängen. Att klargöra detta är inte så svårt. Däremot kan fortfarande den prövning som görs vara knepig. Man ska inte vara för beroende, man ska inte ha bara en uppdragsgivare osv. när man ansöker. Det är den prövningen som jag tycker är omodern i den s.k. nya och förändrade ekonomi vi ser i dag.

Fru talman! I likhet med Johan Pehrson har jag av misstag inte kommit med i den ursprungliga talarlistan. Jag kan inte helt utesluta att jag själv har del i ansvaret för detta misstag. Jag tänkte kort beröra två saker. Först och främst utfärdandet av F-skattsedel. Det har nu blivit en symbolfråga som har lett till att det reses krav om att detta ska vara allas egendom. Alla som så önskar ska ha F Jag vill bara kort ånyo erinra om att F-skattsedeln har tillkommit som och fungerar alltjämt som en form av legitimation för seriös företagsamhet. Den är därmed en god hjälp för alla oss konsumenter när vi anlitar hantverkare och andra näringsidkare. Vi har också byggt system, som t.ex. ROT-avdraget, på just denna företeelse. Det är alltså inte rimligt att F-skattsedeln ska vara allas egendom. Då fyller den ingen funktion. Då skulle man lika gärna kunna ta bort den i sin helhet. Däremot finns det anledning, precis som vi har gjort i den här debatten, att diskutera de trots allt volymmässigt marginella problem som föreligger på den här punkten när det gäller tillämpningen och prövningen. Dem tycker jag att vi i första hand ska föra med dem som har att utföra denna prövning och tillämpning, dvs. med Riksskatteverket och skattemyndigheterna. Det andra jag skulle vilja beröra är folkbokföringen av studerande. I dag finns det en tvingande folkbokföring på studieorten vid högre studier, en tvingande folkbokföring. Det innebär att studerande som veckopendlar från hemorten i kommuner som tappar befolkning blir folkbokförda i tillväxtkommuner med de konsekvenser som detta får bl.a. i statsbidragshänseende. Jag antar att det är för alla bekant att statsbidragssystemet är befolkningsberoende, dvs. man får statsbidrag för alla sina invånare. Därmed tappar glesbygdskommuner sitt statsbidrag och tillväxtkommuner ökar sitt på grund av just detta fenomen. Det här framstår som desto mer orimligt om man gör jämförelsen med en förvärvsarbetande som veckopendlar på identiskt samma sätt. Det är möjligt att folkbokföra sig i hemorten för en förvärvsarbetande veckopendlare hur länge som helst. För den studerande med samma beteendemönster leder detta till tvångsfolkbokföring på studieorten på sätt som jag nyss redovisade. Vi tycker att det är orimligt, och jag yrkar därför bifall till reservation 20. Det skulle för övrigt vara intressant om Per Erik Granström ville redovisa varför han tycker att det är orimligt att vi skulle ha ett likartat system för studerande som vi faktiskt redan har för förvärvsarbetande. Varför denna olika behandling?

Fru talman! Det är det undantaget, Per Erik Granström, som vi tycker att man ska ta bort. Studerande ska behandlas på likartat sätt som veckopendlande förvärvsarbetare. Per Erik Granström säger då att problemet med att kontrollera var man har sin huvudsakliga dygnsvila uppstår. Det är väl ingen större förändring mot nuläget. Kontrollproblemet torde vara i stort sett likartat i det hänseendet. Vid en fortsatt jämförelse av förvärvsarbetande kontra studerande säger Per Erik Granström att förvärvsarbetande betraktas ha sin hemort där familjen har sin hemort. Borde det inte vara likadant med studerande, att de kan betraktas ha sin hemort där familjen har sin hemort?

Fru talman! Per Erik Granström ger en vrångbild av problemen. Den har inte någon verklighetsförankring. Per Erik Granström sade i ett tidigare replikskifte att det finns ett undantag från de generella bestämmelserna när det gäller folkbokföring som gäller studerande. Det är det undantaget vi vill ha bort. Det är obestridligt att förekomsten av detta undantag bidrar till att den statistiska utflyttningen från utflyttningskommuner blir större än den faktiska utflyttningen är. Därmed förlorar dessa kommuner statsbidrag på ett sätt som vi tycker är i högsta grad orimligt. Därför behövs en förändring.

Fru talman! "Åtgärder som bidrar till att den dömde inte återfaller i brott skall ha fortsatt hög prioritet." "Arbetet med att bekämpa narkotikamissbruket skall bedrivas med ökad intensitet." Dessa två citat är hämtade från regeringens budgeproposition för innevarande år under avsnittet Kriminalvården och under rubriken Prioriteringar. Dessa och andra mål är bra, men mål och medel stämmer inte överens. Regeringens vackra ord i budgetpropositionen att fängelsetiden ska användas till brotts och missbruksrelaterade påverkansprogram riskerar att bli endast ord, samtidigt som alltfler i personalen inom kriminalvården mår dåligt och riskerar att bli utbrända. En uppfattning av de svårigheter som drabbat, och drabbar, verksamheten får man om man tittar på en av landets 37 myndigheter, nämligen Karlskronamyndigheten. I denna myndighet är den bistra dagliga verkligheten att så många som 25 anställda kan komma att varslas av de 120 som i dag arbetar inom myndigheten. Fru talman! En absolut förutsättning för att tiden i fängelse ska kunna utnyttjas på bästa sätt är att kriminalvården har resurser som möjliggör att tiden kan användas på ett meningsfullt sätt. Framgångsrik vård och rehabilitering under tiden den dömde avtjänar sitt straff är A och O för våra möjligheter att få bukt med återfallsbrottsligheten. Det handlar om att tillföra de resurser som krävs för att kunna höja den fysiska säkerheten vid anstalterna. Ett allt grövre klientel, bestående av bl.a. medlemmar från ett antal olika kriminella organisationer, gör inte arbetet direkt lättare för dem som är anställda inom kriminalvården. Det som dessutom krävs är ökade insatser mot narkotika och annat drogmissbruk i anstalterna. Det finns en berättigad oro för personalen och för verksamheten inom kriminalvården i stort. SEKO har i sin medlemsundersökning Hot och våld inom kriminalvården redovisat alarmerande siffror. På frågan om våldet eller hot om våld har ökat på deras arbetsplatser under den senaste tiden svarar Nu krävs handling - bara ord räcker inte långt. Vi moderater kräver att kriminalvården får mer resurser. Kriminalvårdsstyrelsen har i sitt budgetunderlag krävt 150 miljoner extra för detta år och 300 miljoner extra för vardera av de kommande två åren. De tre socialdemokraterna i styrelsen har ställt sig bakom begäran. Nu återstår att se om de kommer att driva kraven i första hand i sin egen grupp här i riksdagen och gentemot regeringen och Justitiedepartementet. Fru talman! Dagens betänkande behandlar påföljdsfrågor och ett antal olika motioner från den allmänna motionstiden. Till betänkandet har vi moderater lämnat ett särskilt yttrande där vi pekar på betydelsen av att kriminalvården har tillräckliga resurser för att kunna göra ett bra och ansvarsfullt arbete. Förutom det särskilda yttrandet finns vi moderater med i åtta reservationer. Detta tyder bl.a. på att vi i utskottet inte är ense om tagen som behövs i kriminalvården. Vi moderater kommer att fortsätta att driva våra krav framöver. Jag ska fortsätta med att kortfattat kommentera reservationerna. Fru talman! Vi anser att regeringen snarast bör ta initiativ till en utredning med uppdrag att lämna förslag till en ny verkställighetslagstiftning. Lagen bör kallas fängelselagen och ska ange de regler som ska gälla för hur fängelsestraff ska verkställas. I detta fall bör även verkställigheten av ungdomsstraff ses över. Vi anser att det är oacceptabelt att personer med verkställbara domar får stanna kvar på häkten under långa tider på grund av platsbrist på våra fängelser. Situationen på många av våra häkten är minst sagt ansträngd. Dagens höga beläggningsgrad orsakar stora påfrestningar på personalen både på anstalter och på häkten. Bristen på platser medför dessutom ofta mycket långa personal och tidskrävande transporter över stora delar av vårt land. Enligt Sydsvenska Dagbladet den 3 mars var situationen akut i det distrikt som omfattar Skåne, Blekinge, Kronoberg och Kalmar. Den aktuella tidpunkten satt 283 personer häktade - trots att det bara finns 278 platser i de sju häktena i området. Enda möjligheten att lösa den akuta situationen var att ta hjälp av polisens arrestlokaler. För att ytterligare belysa allvaret i den nuvarande krisen tar jag ett mycket aktuellt exempel. I helgen tvingades man åter öppna häktet i Hässleholm som många av oss moderater, inte minst Maud Ekendahl, mycket kraftigt har kritiserat. Man stängde häktet för fyra år sedan. Nu fick man akut öppna det och låta bevakningen skötas av ett privat vaktbolag. Fru talman! Enligt vår uppfattning kan det finnas skäl att närmare överväga om inte medicinsk behandling, s.k. kemisk kastrering, bör användas mer frekvent såväl inom kriminalvården som efter avtjänat straff, särskilt för de fall sexualbrottslingen tidigare avböjt behandling och därefter återfallit i brott av samma slag. En grundförutsättning måste dock vara uppfylld, nämligen att den dömde samtycker till behandling under hela behandlingstiden. För att den medicinska behandlingen ska vara meningsfull förutsätts att den kombineras med erforderlig terapi. I dag kan en fånge som dömts till livstid missköta sig och t.o.m. begå nya brott i anstalten utan att få någon ytterligare påföljd. Detta är, som vi ser det, helt oacceptabelt. Även den som är dömd till livstidsstraff och som begår brott eller missköter sig på annat sätt under tiden i anstalt måste enligt vår mening mötas av en reaktion som står i proportion till vad han gjort sig skyldig till. Exempel på möjliga påföljder är indragna permissioner, färre besök och avdrag på ersättningen. Enligt vår uppfattning är det angeläget att nuvarande system med disciplinåtgärder för livstidsdömda snarast blir föremål för utredning. Grundläggande moraliska och etiska regler om hur människor bör bete sig mot varandra ska inte, och får inte, vara annorlunda inom kriminalvården än vad som gäller i samhällslivet i stort. Fru talman! Många brister i permissionsbestämmelserna har uppdagats under det senaste året. Några av dessa har fått mycket allvarliga och tragiska konsekvenser. Åtgärder har i viss mån redan vidtagits av kriminalvården. Detta är naturligtvis bra och helt nödvändigt. Men vi anser att det behövs en ytterligare uppstramning. Hänsyn till brottsoffret måste få en större betydelse. Skyddet för medborgarna måste sättas före den intagnes intresse av permission. Kriminalvården måste utveckla sin kompetens då det gäller farlighetsbedömningar. Men sådant här kostar pengar, och utbildning är en bristvara också inom kriminalvården. Det borde vara kammaren bekant. Vi anser att intensivövervakning med elektronisk kontroll bör prövas som en extra säkerhetsåtgärd för att öka skyddet för potentiella brottsoffer vid intagnas permissioner och frigångar. Det skulle vara ett extra skydd inte minst för många misshandlade och hotade kvinnor, som jag tror att vi alla här känner extra varmt för. Den tekniska utvecklingen beträffande möjligheterna att via satellit, radiokommunikation och telenät övervaka och positionsbestämma utnyttjas inom en rad områden. Denna s.k. GPS-teknik borde också kunna användas vid vissa permissioner. En användning av fotboja i kombination med GPS skulle ge upplysning om var permittenten befinner sig och förmodligen i flertalet fall avhålla honom från brottslighet och från att uppsöka och hota sina brottsoffer. I det fall han avlägsnar bojan utlöses ett larm, och permissionen har övergått till att vara olovlig flykt. Larm går direkt till polisen, och efterspaningen kan omedelbart inledas. Fru talman! Vid ett studiebesök på ett häkte fick jag klart för mig att det i vissa fall är möjligt att tjäna extra pengar genom s.k. cellarbete. Detta innebär att den intagne tar med sig ackordsarbete till cellen och under kvällar och helger har möjlighet att högst väsentligt höja sin ersättning. Jag ser i och för sig inget fel i detta. Oftast är det intagna med utländskt medborgarskap som på detta sätt skaffar sig extra inkomster. Men om en utländsk medborgare ska utvisas är han, enligt gällande regler, skyldig att själv bekosta sin hemresa. Ofta har den intagne vid frigivningen redan skickat hem sina pengar, och samhället måste stå för även dessa kostnader. Vi anser att det är direkt stötande att kriminalvården i dag inte har befogenhet att utan den intagnes samtycke kvarhålla pengar för kommande hemresa antingen det gäller ordinarie ersättning i fängelset eller om det rör sig om extrainkomster som i vissa fall är möjliga. Under de senaste månaderna har det debatterats om intagna i fängelse, även de som är dömda för sexualbrott, ska få titta på de betalkanaler som sänder porrfilm. Vi tycker att det är fel, och det bör omedelbart stoppas. Vi anser också att personer som är intagna på anstalt inte ska få ha med sig egna persondatorer, programvaror och CD-romspelare under tiden de avtjänar sitt straff - detta för att den intagne inte ska använda sin dator för att kunna planera nya brott, utväxla meddelanden eller via sin dator kunna fortsätta att konsumera t.ex. barnpornografi samtidigt som han dömts för sexualbrott. Denna åsikt står inte i motsatsförhållande till att vi i våra fängelser ska ha möjlighet att ge intagna en gedigen datautbildning som kan behövas efter frigivandet. Det är två helt olika saker. Fru talman! Vi står bakom samtliga moderata reservationer, men jag yrkar bifall enbart till reservation nr 1.

Fru talman! Samhällets olika vårdsystem för avvikare, missbrukare eller fängelsedömda måste ständigt utsättas för granskning och analys. Det rådande systemet speglar i vilken grad det demokratiska samhället förmår vara humant och dess förmåga att ta vara på de svagaste. Kriminalvården får aldrig enbart bli ett administrativt system för verkställande av påföljder. Inom kriminalvården måste det alltid finnas ett engagemang för de människor den har att omhänderta. Därför är det också viktigt att personalen inom kriminalvården får det stöd av samhället som de behöver för att klara sin svåra uppgift. I Vänsterpartiet brukar vi säga att det är bättre att försöka minska brotten i samhället genom brottsförebyggande insatser än genom att förstärka straffsystemet. Hårdare straff har aldrig löst problemen med ökad brottslighet. I stället är det viktigt att se orsakerna, analysera verkligheten och satsa på förebyggande insatser. Många av de brott som vi ser handlar om barn som har en svår uppväxt och far illa, en felaktig kvinnosyn, droger, arbetslöshet, segregation och utanförskap, ökade klassklyftor och tyvärr en växande fattigdom i samhället. När man här i Sverige talar om att låsa in besvärliga ungdomar har man låtit dessa ungdomar glida ur de små täta nätverken utan att reagera - och sedan ska de skrämmas tillbaka. Fru talman! I Vänsterpartiet tror vi på att människor kan förändras - det gäller även för personer som har begått brott. Kriminalvårdspolitiken måste bygga på återanpassning i samhället. Det är viktigt att vi har ett humant perspektiv även på dem som är dömda för grövre brott. Under fängelsetiden ska det ges möjlighet till arbete, undervisning, utbildning och arbetsträning. Det bör också finnas möjlighet för den intagne att delta i särskilt anordnad verksamhet som syftar till att motverka brott eller missbruk. Rehabiliteringen är en mycket viktig del, och den främjar utsikterna att efter frigivningen inordna sig i samhället. För vissa partier, och i synnerhet Moderaterna, tycks straffskärpning vara det centrala, och jag vill därför kommentera några av de moderata motionerna och reservationerna. Att begå sexbrott, och kanske också grova sådana, är mycket allvarligt. För brottsoffren är det fruktansvärt, djupt kränkande, och såren för en drabbad kanske aldrig läks. Här måste samhället på alla tänkbara sätt hjälpa till att stödja, bearbeta och försöka få människan hel igen. Frågan om brottsrubricering är också mycket viktig, inte minst för brottsoffret. Men det är också viktigt för den som döms och för kriminalvårdens möjligheter att rehabilitera den dömde. Rätt brottsrubricering är också viktig som signal i ett allmänt preventivt syfte. Men det är också viktigt att de som har begått dessa brott får vård och behandling så att återfallsbrott inte sker. I motioner av både Moderaterna och Kristdemokraterna framställs önskemål om medicinsk behandling, s.k. kemisk kastrering, och terapi för personer som har gjort sig skyldiga till sexualbrott, bl.a. pedofiler. I dag kan sexualbrottslingar som ett led i behandlingen frivilligt genomgå sådan behandling. Men kriminalvården är ju ingen sjukvårdsinrättning. Att gå så långt att kriminalvården ensam skulle besluta om t.ex. kemisk kastrering tycker vi är att gå mycket långt. Det ställer vi i Vänsterpartiet inte upp på i dag. Nu pågår det en studie av kriminalvårdens insatser för sexualbrottsdömda som kommer att redovisas till Kriminalvårdsstyrelsen under våren. Då får vi se vad denna viktiga studie säger. När det gäller disciplinåtgärder för livstidsdömda vill jag göra en kort kommentar. Om man som livstidsdömd inte uppför sig på ett bra sätt påverkar det med all säkerhet nådeansökan, och troligtvis också permissionsmöjligheterna. Att få ett tidsbegränsat straff som livstidsdömd om man missköter sig är nog ganska svårt. I detta betänkande diskuteras också permissionsbestämmelser. Vi är nog alla överens om att det finns och har funnits många brister när det gäller permissionsreglerna. Permissioner har beviljats slentrianmässigt, och särskilda permissioner har ibland beviljats för tveksamma ändamål. Den arbetsgrupp som under 1999 har undersökt permissionsfrågorna har också framfört kritik. Den främsta kritiken rör den praktiska tillämpningen av regelverket samt brister i internkontroll och uppföljning. Kriminalvården har nu själv gjort en uppstramning. Denna uppstramning verkar vara så tuff att vissa anstaltschefer själva börjar reagera på att det är för få permissioner. Det är ändå så att permissionerna ska vara ett led i återanpassningen. I en human kriminalvård ingår en social dimension, och här spelar permissionerna en viktig roll. Fru talman! Elektronisk övervakning är numera ganska vanlig för vissa brott. Men att införa denna typ av övervakning som en extra säkerhetsåtgärd vid permissioner och frigång är nog varken praktiskt möjligt eller särskilt effektivt när det gäller att kontrollera kortvariga utevistelser. Däremot har vi i Vänsterpartiet tidigare lyft upp frågan om att använda sig av elektronisk fotboja i slutet av en lång fängelsevistelse, när man kanske får arbetspröva eller jobba utanför fängelset. Jag övergår nu till att prata lite om vår egen motion Barn med frihetsberövade föräldrar. Motivet bakom denna motion var att situationen för de intagnas barn har fått ganska lite uppmärksamhet. Barn som har en förälder som dömts till vård eller fängelse lever i en mycket svår situation. Samhället brister i sitt ansvar på flera punkter. Det gäller såväl barnens behov av stöd som deras rätt till en väl fungerande kontakt med sina frånvarande föräldrar. I vår motion begär vi bl.a. att det ska införas en skyldighet för kriminalvården att göra en anmälan till socialtjänsten enligt § 71 i socialtjänstlagen när en förälder tas in på anstalt. Vad jag förstår bereder Regeringskansliet för närvarande denna fråga. Kriminalvårdsstyrelsen tycks vara av samma uppfattning som vi i Vänsterpartiet när det gäller att det bör införas en skyldighet för kriminalvården att underrätta socialnämnden när en förälder tas in på anstalt. Därför, fru talman, kan jag inte se att denna fråga kan vara svår eller krånglig. Vi hoppas därför att denna fråga kan avgöras snabbt. Det finns ju en uppenbar risk för att barn inte får stöd och skydd om detta inte kommer till socialtjänstens kännedom. Jag yrkar därför bifall till vår reservation nr 8 i betänkandet. I budgetpropositionen för detta år framgår det att regeringen anser att det är angeläget att kontakten med den intagna föräldern underlättas och att detta bör prioriteras även i fortsättningen, t.ex. genom att det inrättas ytterligare besökslägenheter. Det är mycket positivt att kriminalvården har vidtagit olika åtgärder för att underlätta och öka möjligheterna för barn att hålla kontakt med sina föräldrar på anstalt och att ytterligare åtgärder planeras i detta syfte. Det är enligt vår mening viktigt att kriminalvården även i ett längre perspektiv fortsätter att fokusera på dessa problem. Det är trots allt inte barnet som ska straffas. Att bli berövad en förälder tillfogar alla barn psykisk smärta som kan vara djup och ta sig uttryck i olika symtom.

Dessutom är det så att personer med utvisning i domen inte ges möjlighet till permission för ett naturligt umgänge med barnen. Påfrestningarna kan ibland bli så stora att det finns risk för bestående psykiska skador. Vem vill ta på sig detta ansvar när något sådant sker?

Fru talman! Först får jag rätta till ett uttalande. En uppmärksam kollega här sade att jag tidigare råkade säga Hässleholm i stället för Ängelholm. Vi vet att det i dessa nedläggningstider har lagts ned både i Hässleholm och i Ängelholm, men det var alltså Ängelholm jag menade. Samtidigt, fru talman, vill jag säga att jag naturligtvis delar Sven-Erik Sjöstrands åsikt att förebyggande åtgärder är bäst. Lyckas man förebygga ett brott gör man två förtjänster. Man slipper ett brottsoffer, och man slipper en brottsling. Men vi kan inte stoppa huvudet i sanden utan måste se läget som det är i dag, Sven-Erik. Ingen politik har hittills lyckats förebygga alla de brott som både Sven-Erik och jag önskar att vi skulle kunna förebygga. Vad ska vi då göra under tiden, fram till dess att vi når målet och förebygger alltfler brott? Sven-Erik talar om, och jag instämmer i, att återanpassning, programverksamhet och vård för drogmissbruk och våldsbeteende är A och O. Men Sven Erik är ju en del av budgetunderlaget i denna kammare. Ord och handling måste hänga ihop, Sven-Erik. Eller är det så att Sven-Erik anser att dagens budget till kriminalvården är tillräcklig för att man ska kunna driva den vård och behandling som vi båda önskar?
Fru talman! Det är klart att detta inte är en försvarsdebatt, men till Jeppe Johnsson kan jag när det gäller F 10 i Ängelholm säga att jag lade ned min röst. Det kanske underlättar lite för Jeppe Johnsson. När det sedan gäller resurser till kriminalvården tror jag att samtliga i justitieutskottet önskar mer resurser. Vi ser att det finns brister. Det gäller också att fördela samhällets resurser på ett bra sätt. I detta sammanhang är det viktigt att också kommunerna får resurser, så att man verkligen kan förebygga brott i kommunerna och så att vi kan få en bra information i skolorna t.ex. om sex och samlevnad, så att det inte blir så många som begår grova sexuella brott. Det är väldigt viktigt med upplysning och att vi satsar på det. Vi brukar i Vänsterpartiet säga att man ska titta på helheten. Det är inte bara att tillföra pengar till just fängelser. Men jag tycker, precis som också Jeppe Johnsson säger, att det är viktigt att vi satsar på rehabiliteringen. Som ni vet väckte vi i Vänsterpartiet också en motion om drogmissbruk på anstalter. Det ser jag som ett prioriterat och oerhört angeläget område. Det måste gå att använda tiden i fängelse för en bra rehabilitering, så att återfallsbrotten minskar.
Fru talman! Jag hade i alla fall lite rätt, för någonting lade Sven-Erik ned. Han lade i alla fall ned sin röst i detta fall. Det räcker inte, Sven-Erik Sjöstrand, att säga att man önskar mer resurser. Då handlar det om läpparnas bekännelse. Min fråga var om Sven-Erik anser att fler resurser skulle ha gjort nytta inom kriminalvården. Vi anser och tror det. Vi tror att man kan rehabilitera även de människor som man har misslyckats med förebyggande åtgärder för. Om Sven-Erik Sjöstrand delar denna min åsikt borde Sven-Erik och hans parti verka för mera pengar till kriminalvården. Ett annat problem som Sven-Erik Sjöstrand borde vara väl bevandrad i är situationen på häktena i södra Sverige. Både jag och Sven-Erik bor i denna region. Det gäller inte minst Helsingborgshäktet. Ibland får man göra transporter, Sven-Erik, upp till Kalmar. Det går oerhört mycket resurser till ingen nytta, som vi brukar säga hemma. Nu kanske Sven-Erik Sjöstrand är glad över att man har öppnat häktet i Ängelholm. Men anser Sven Erik Sjöstrand att man ska behöva öppna det på det här provisoriska sättet därför att ni som makten har icke har velat lyssna på de signaler som har kommit från kriminalvården?
Fru talman! Jag tror att vi alla försöker kämpa för att vi ska få mer resurser. Det görs på olika sätt. Nu får vi se vilka siffror som visas i vårbudgeten som läggs fram i nästa vecka. Det ska bli intressant. Jag tror att även socialdemokraterna kommer att kommentera detta. Vi måste också motivera hela vårt samhälle när det gäller stöd för att minska brottsligheten. Där är den förebyggande verksamheten det viktigaste. Det kanske också innebär att vi får ett mindre antal människor i häkte. Just den preventiva rollen är viktig. Det hoppas jag att även Jeppe Johnsson kan instämma i.

Fru talman! Betänkande JuU15 handlar om påföljdsfrågor och berör ett antal motioner från den allmänna motionstiden. Vi kristdemokrater står bakom alla våra reservationer, men för tids vinning yrkar jag bifall till reservation 3. Precis som vi har hört av tidigare inlägg är dagens situation oacceptabel då det gäller fängelsedömda som blir kvar på häktet därför att det inte finns platser i fängelset. Vi tycker att det är viktigt att ytterligare åtgärder vidtas för att korta tiderna i häktet. Förutom orimligt långa tider i häktet kommer även rapporter, precis som Jeppe Johnsson var inne på, från ett antal häkten i Sverige i vilka det berättas att man på grund av platsbrist får göra körningar många mil för att placera en person i häktet. Detta tar en massa tid och resurser i anspråk som gör att vi får problem med att ha pengar till det som vi verkligen skulle vilja ha dem till. Det tycker vi är felaktigt. Kriminalvårdsstyrelsen har i ett yttrande till JO anfört att en person enligt gällande bestämmelser inte ska hållas i häkte mer än en vecka efter att dom har fastställts. Men så ser inte verkligheten ut i dag. Därför anser vi att regeringen snarast bör återkomma med vilka åtgärder som har vidtagits för att korta tiden i häktet. I betänkandet står det att det per den 1 juli 1999 fanns 151 personer som väntade på anstaltsplats men att en viss förbättring har skett.

Och det är en väldigt bra målsättning. Och i dagens betänkande står det: " - utskottet ser med tillfredsställelse på de åtgärder som vidtas för att förkorta väntetiderna. Någon anledning för riksdagen att nu vidta några åtgärder i frågan finns emellertid inte." Vi kristdemokrater har med anledning av Centerns motion tillsammans med de andra borgerliga partierna reserverat oss mot denna skrivning som vi inte tycker är tillräcklig, eftersom vi anser att situationen inte är godtagbar och att förbättringar krävs för att få till stånd en ändring och att det behövs just nu. Det är också just därför som Kriminalvårdsstyrelsen har begärt att få ett högre anslag för att kunna klara av situationen. När vårpropositionen, som Sven Erik Sjöstrand hänvisade till, läggs fram ska det bli intressant att se om justitieministern har åtgärdat detta. Jag har mina farhågor efter att jag hörde vad justitieministern sade i ett tal på FLIK, Föreningen för levande information om kriminalvården, för några veckor sedan. Hon sade: "Besparingarna inom kriminalvården har inte påverkat kriminalvårdens klienter!" När det gäller behandlingsinsatser för fängelsedömda kan vi konstatera att resurserna inte har räckt till på det sätt som var önskat. Kriminalvårdsstyrelsen medger själv att man inte längre kan arbeta med motivationsprogram i den utsträckning som skulle vara nödvändigt för att förändra den brottsbenägne till att agera och kanske t.o.m. tänka i hederliga banor. Vi vet att allt färre under 1999 har getts möjlighet till att ingå i behandlings och motivationsprogram. Jag fick ett samtal från Tidaholm i går. Det var några fängelsedömda som hade bett fängelseprästen att ringa upp mig och tala med mig. De hade kämpat för att få pengar till det motivationsprogram som de ville starta därför att de kände sig motiverade och ville genomgå den här behandlingen. Det svar som de hade fått från anstaltsledningen var att resurserna måste fördelas lika och att de som anser sig vara motiverade därför inte ska få mer pengar än andra i fängelset. Vilket resonemang! Det är inte konstigt att det ser ut som det gör på våra fängelser. Utskottet skriver i betänkandet att man redan våren 1999, då liknande motionsyrkanden fanns, hänvisade till att arbetet som pågar i Regeringskansliet med att göra en utvärdering av i vilken utsträckning befintliga behandlingsmetoder för exempelvis män som har begått vålds eller sexualbrott mot kvinnor är lämpliga och verksamma. I dagens betänkande står det: "Enligt vad utskottet har inhämtat från Regeringskansliet pågår alltjämt beredningen av under vilka former utvärderingen skall ske och hur de avsatta medlen skall användas." Det här gör mig lite upprörd och otålig. Under ett helt år har Regeringskansliet berett under vilka former man ska kunna utvärdera, etc. Det är ofattbart. I betänkandet står det: "Att delta i anvisad programverksamhet är således obligatoriskt. Medicinsk behandling kan däremot endast ges på frivillig grund." Sedan hänvisas till en kartläggning som har gjorts av Kriminalvårdsstyrelsen angående män som har dömts för våldsbrott. För sexualbrottsdömda finns ett begränsat antal platser med särskilda resurser. Vi kristdemokrater skulle vilja att man ytterligare utredde möjligheten att utöka medicineringen av t.ex. pedofiler. Det handlar om att i första hand motivera och behandla pedofilen för att han eller hon ska komma till insikt. Och när han eller hon gör det finns det också större möjligheter att få pedofilen att ta den medicin som skulle kunna leda till att man minskar denna överdrivna sexualdrift som gör att pedofilen kastar sig över barn. Vi tycker att det är oerhört viktigt att man kan komma fram till något som skulle kunna göra det lättare för dessa pedofiler så att de blev motiverade att ta sin medicin. Detta säger vi för våra barns skull, för att vi vill skydda våra barn. När det gäller permissioner så tror jag att vi alla här i kammaren är eniga om att det inte kan vara acceptabelt att farliga förbrytare under permissioner begår nya brott. Vi har därför föreslagit att man bör kunna utreda möjligheten att använda fotboja vid permissioner. De som argumenterar mot detta förslag anser inte att det får någon effekt. Och vi hörde här alldeles nyss Sven-Erik Sjöstrand som inte tycker att det är praktiskt möjligt att genomföra detta. Men det är ju självfallet så att vi inte kan bedöma vilka effekter en fotboja vid permission skulle ha förrän vi har prövat det. Vi vill också att man ska skärpa kontrollen av dem som är på permission. Man måste bli bättre på att använda de riskbedömningsinstrument som finns för att göra mer restriktiva bedömningar. I betänkandet sägs det: "Om noggrann tillsyn behövs kan det föreskrivas att den intagne under permissionen skall stå under bevakning." Vi känner alla till att det inte räcker. Jag tänker på polismördaren som rymde under permission trots att han stod under bevakning. En arbetsgrupp tillsattes för att se över permissionsreglerna, och man kom fram till att det fanns brister i Kriminalvårdsstyrelsens regelverk samt i fråga om den praktiska tillämpningen. Tidigare har utskottet avfärdat alla förslag om elektronisk övervakning men nu håller Justitiedepartementet på att utreda frågan. Vi kristdemokrater ser fram emot ett bra förslag och en bra lösning men vidhåller trots detta vår reservation i betänkandet. När det gäller frigivningsförberedelser finns det mycket att säga. Jag ska inte ta upp tid med att nämna allt jag skulle önska beträffande just den situationen. Men vi kan konstatera att vi inte har varit bra på att förbereda eller se till att de som friges får en bra start när de lämnar fängelset. Det är oerhört starkt bevisat att människor oftast bara ställs utanför murarna utan att ens ha ett kontaktnät, ett arbete, en lön eller en lägenhet. Vi kristdemokrater tror att med andra behandlingsinsatser, motivationsprogram och ett utslussningsboende skulle situationen se annorlunda ut. Jag har besökt KRIS motsvarighet i Gävle som heter FLIK. Det var ett intressant möte med människor som hade suttit i fängelse i uppemot 30 år. De berättade om det stöd som de till slut hade fått och som ledde till en förändring i deras liv. När vi kristdemokrater motionerade om speciellt utslussningsboende med fotboja var det utifrån vetskapen om den svårighet som infinner sig för den som i 10-15 år har suttit i fängelse när det gäller att klara av de krav som ställs när vederbörande ska ut i samhället. Därför välkomnar vi regeringens pågående arbete om frigivningsförberedelser och om ett eventuellt utslussningsboende där fotboja kan användas. Detta är helt i linje med Kristdemokraternas förslag. Vi har också yrkat på att det ska finnas barnpsykologisk expertis på anstalterna men i betänkandetexten får vi egentligen inget svar på vårt yrkande. Man hänvisar till särskild personal som finns på häktena med ansvar för barn vid besök på anstalten. Enligt en av de chefer på Hall som jag i går talade med är avsaknaden av psykologhjälp ett jätteproblem. Som det är i dag får man köpa in de här tjänsterna så långt det finns resurser kvar. Han sade att behovet är stort. Utskottet hänvisar till föräldrautbildningen, som handlar om män som får lära sig att ta ansvar som pappor. Det är bra men det är inte samma sak. Jag vill säga att där har man satt ribban väldigt lågt. Om man exempelvis tar in mammor och barn och har fördjupade handlingsplaner för att bygga relationer med den intagne pappan krävs det annan expertis, sade kontakten på Hall. Hur ska vi med vår utbildning på rätt sätt kunna förmedla vetskapen om att pappan inte kommer ut från fängelset förrän om tio år? avslutade Hallrepresentanten. I texten hänvisar regeringen till samarbetet med socialtjänsten och visst är det bra. Men det vore mera logiskt att detta rehabiliteringsbatteri sattes in på anstalten med såväl den intagne som den andra föräldern och barnen. Att behandla familjen tillsammans är angeläget och viktigt för resultatet. Jag ska ta ett exempel ur verkligheten. Det gäller en mamma som dömdes till tio års fängelse. Hennes barn placerades i ett svenskt familjehem. När mamman frigavs skulle hon utvisas till sitt hemland och hade självklar rätt att ta med sig sitt barn. Jag skulle vilja höra majoriteten förklara för mig hur man hanterar denna problematik utan barnpsykologisk expertis. Utskottet avslutar med att säga att det pågår ett arbete för att förbättra situationen för barn till fängelsedömda. Utgångspunkten ska vara barnens bästa, står det. Detta ställer vi kristdemokrater oss bakom men vi menar också att det är en väldigt lång väg fram till att det målet uppnås. Vi vidhåller alltså även kravet i den reservationen. Sedan gäller det ytterligare en reservation som vi har ställt oss bakom. Det handlar om dömda som efter strafftiden utvisas. De är sällan villiga att vara med och betala sin hemresa. I kap. 9 § 1 utlänningslagen står det att en utlänning som utvisas är "skyldig att betala kostnaden för sin egen resa till den ort dit han sänds eller åläggs att resa genom en myndighets försorg". Tyvärr fungerar inte detta i praktiken. I betänkandet konstateras det att bestämmelsen mycket sällan tillämpas. Ofta är det så, enligt uppgift, att en del som sitter inne i Sverige sparar pengar och skickar hem till hemlandet. Man ser nogsamt till att det inte finns några pengar kvar till en hemresa. Kriminalvården har heller inte möjligheter att mot den intagnes vilja kräva att hon eller han ska vara med och betala. Vi kristdemokrater menar att den här frågan måste ses över. Det kan inte vara rimligt att det inte avkrävs att man åtminstone är med och avsätter en mindre summa månatligen för att kunna bidra till att täcka de kostnader som uppkommer med anledning av hemresan. Utskottet konstaterar i texten att detta är otillfredsställande men att man inte är beredd att ta något initiativ i frågan i dag. Också där skulle jag vilja ha ett svar från majoriteten på frågan om varför man inte är intresserad av att ta ett initiativ i detta sammanhang. Sammanfattningsvis kan vi konstatera att det behövs mer resurser i kriminalvården. För att lyckas med målsättningen i kriminalvårdens program, att rehabilitera för att åter integrera i samhället, behövs det mer resurser!
Fru talman! Det är bra, Ragnwi Marcelind, att Kristdemokraterna ställer sig bakom tankegångarna i vår motion. Det verkar ju vara så utifrån anförandet nyss. Ni är välkomna att rösta på reservation nr 8. Det skulle glädja oss i Vänsterpartiet. Jag hade tänkt ta upp den viktiga frågan om sexualbrott och om behandlingen av män som begått vålds och sexualbrott. Det är viktigt att vi diskuterar de sakerna. Vi ser det som ett väldigt grovt brott om någon begår brott mot barn eller våldtar kvinnor. Det tror jag att vi alla instämmer i. Vi måste vidta många åtgärder för att förebygga sådana brott. Jag vet att Kristdemokraterna och Moderaterna har ställt sig bakom en reservation här men kanske kunde ni utveckla reservationen lite mera. Man kan jämföra med behandling med kemisk kastrering, t.ex. inom psykiatrin. Sjuksköterskan själv kan inte ordinera tvångsmedicin eller liknande. Sådan ordination får heller inte vara under en längre tid, utan det krävs ständigt omprövningar av den läkare som ordinerar medicinen. Det är alltså en sjukvårdsinrättning som står för det. När jag läser motionen och reservationen får jag nog en bild av att kriminalvården själv ska stå för det här ställningstagandet och också ordinera medicin. Om jag kunde få ett förtydligande på den punkten vore det fint.
Fru talman! Först vill jag tacka Sven-Erik Sjöstrand för frågeställningen. Sven-Erik kommenterar att vi inte på något sätt står bakom reservation 8. Kanske får jag kontra med frågan varför Sven-Erik inte står bakom våra reservationer inom samma område. När det gäller behandlingen av människor som har dömts för sexualbrott, s.k. pedofiler, skulle jag först vilja säga att jag inte vill använda begreppet kemisk kastrering, för det ger så felaktiga signaler. Det handlar om farmakologisk medicinering och då är det inte fråga om sprutor som man tar dagligen, utan det handlar om långtidsverkande medicin. Man kan ta en spruta som varar under en längre tidrymd. Därmed tror jag inte att detta skulle vara problematiskt för kriminalvården när det gäller möjligheterna att samordna detta med sjukvården för att kunna rehabilitera med medicinering. Jag tror att det är oerhört viktigt att man i ett första steg får i gång rehabiliterings och motivationsprogrammen därför att det räcker inte att försöka få en person att ta en spruta för att han ska vara mindre benägen att göra de här kriminella handlingarna. I stället handlar det om att förändra ett tänkande hos pedofilen och det kan man göra endast om pedofilen kommer till insikt och går igenom de behandlingar som finns utformade på vissa orter i vårt land. Det är dock i alldeles för liten utsträckning. Vid besök på de här anstalterna säger man också själv att det inte finns möjligheter till uppföljning. Det räcker inte att ha en stoppgräns där man säger: Nu är du färdigbehandlad. I stället handlar det om ett kontinuerligt uppföljande för att kunna bedöma om den här personen kan anses vara frisk. Återfall kommer, och det behövs mycket hjälp och stöd när det gäller möjligheterna att bistå den här personen.
Fru talman! Det är också viktigt att kvinnosynen förändras i vårt samhälle och att vi verkligen arbetar med det. Jag nämnde i mitt anförande att en oerhört viktig åtgärd är att vi diskuterar sex och samlevnad i skolorna och att vi verkligen tar detta på allvar och avsätter resurser för att förebygga att sådana här saker händer. Såvitt jag vet diskuterade Sexualbrottskommittén många av dessa viktiga frågor och kom säkert med många förslag. Jag tror att det tar några år innan detta kan implementeras i lagstiftning. Det vi diskuterar i dag är en lång process. Man kan ha olika beteckningar. Man kan kalla det för farmakologisk medicinering. I vissa sammanhang i motioner har man talat om kemisk kastrering. Jag vet inte vilket som är rätt begrepp, men jag tror att vi är överens om att det måste ske på frivillig basis. Som jag känner det måste en domstol i så fall döma ut det. Det är också en grundläggande fri och rättighet att varje medborgare är gentemot det allmänna skyddad mot påtvingade kroppsliga ingrepp. Det är en grundläggande fri och rättighet som man ska tänka på. Vi bör nu diskutera sådana här saker. Det är en rätt så lång åtgärd. I Vänsterpartiet tycker vi att man verkligen ska satsa på terapi, programverksamhet och samtal - det är oerhört viktigt - och på lite längre sikt förebygga återfallsbrott när det gäller grova sexualbrott.
Fru talman! Det är väldigt bra att Vänsterpartiet tycker att det är angeläget att satsa på terapi och samtal. Det innebär ju, med den möjlighet som Vänsterpartiet har att påverka hur budgetförhandlingarna går till, att det skapas mer förutsättningar för just terapi och samtal. Det förordar vi också. Vi tror inte att det finns några enkla lösningar. Det är just därför som vi kräver i vår motion att en utredning ska göras av hur man kan använda farmakologisk medicinering i större utsträckning. Det är en väldigt svår åtgärd, säger Sven-Erik Sjöstrand. Självklart är det ett intrång på en människa. Det är just därför som jag vill att vi ska komma bort från det här med kemisk kastrering. Det låter som att det är någonting oåterkalleligt. Det handlar inte om det. En medicinering handlar om för en pedofil att sänka den överdrivna sexualdrift som gör att man angriper små barn för att hamna på en mer normal eller lägre nivå när det gäller just den driften. När det handlar om sex och samlevnad i skolorna är vi helt överens med Vänsterpartiet om att det är oerhört angeläget att man får en bättre information i skolan än den som jag i alla fall hade på tidigt 60-tal. Just därför har vårt ungdomsförbund initierat ett projekt, som heter Manprojektet och där man är ute i skolorna och talar om attityder till sex och samlevnad och försöker föra en diskussion om hur vi på ett bättre sätt ska kunna ha en större respekt för varandra. Det är vad det handlar om. När det gäller pedofiler och pedofilbrotten är utgångspunkten för mig - och som är utgångspunkten i barnkonventionen och, vad jag kan tänka mig, utgångspunkten för Vänsterpartiet - våra barns bästa. Det är vad som står för mina ögon. För våra barns skull kan jag tänka mig att vi måste utreda den här frågan ytterligare.

Fru talman! Från Centerpartiet har vi vid ett flertal tillfällen påpekat situationen när det gäller platsantalet på våra anstalter och häkten. Det har varit uppe i olika debatter. Det har sagts att det finns utrymme och att det går att lösa detta. Men fortfarande är situationen på landets häkten och anstalter otroligt pressad. Det har nämnts olika ställen - nordvästra Skåne och Skåne över huvud taget. Den rapport som kom i helgen visar att det är överfullt i alla häkten i hela Skåne - i Malmö, Kristianstad och Helsingborg. Det är fullt på anstalterna. Jag hade kontakt med Kalmar. De har fått skicka sina intagna till Visby, med vad det innebär. Dessutom tar man alla tänkbara utrymmen i anspråk. I Skåne har man dessutom använt arrestlokalerna, t.ex. Det är inte rimligt att ha personer i dessa arrestlokaler häktade under lång tid. I helgen som gick fanns det elva personer i arrestlokalerna vid just det tillfället. Man har nu öppnat häktet i Ängelholm, och det har vi haft interpellationsdebatter om. Det har legat i malpåse länge och stått till ingen nytta trots att det var nyrenoverat. Nu bemannas det tillfälligt av privata väktare. Man ser att verkligheten kommer i fatt. Det här har vi påpekat flera gånger. Man har sagt att det ingen fara, det löser sig, vi klarar av det. Men så är det inte. På detta följer bekymmer med narkotikasituationen. Det är trångt och besvärligt att kontrollera situationen. Det är problem att behöva blanda unga och äldre brottslingar, förstagångs och flergångsförbrytare. Vi ser på våra anstalter att det sker en blandning av säkerhetsklasser redan i dag. Jag kan nämna Bergaanstalten i Helsingborg som är en klass 3-anstalt. Där finns även klass 2. Den här blandningen förekommer redan, men den är inte anpassad med tanke på de säkerhetsaspekter som egentligen borde finnas. Som det har påpekats tidigare här finns det regler som säger att man inte ska behöva stanna i häktet mer än sju dagar. Men situationen ser annorlunda ut. Vi talar om effektivitet, om resursanvändning osv. Jag och Centerpartiet anser att man här inte använder resurserna på ett effektivt sätt när man försvårar rehabiliteringen, man skjutsar omkring de intagna runt hela Sverige. Det kostar med bevakning stora summor pengar. Det finns också experter som förespråkar en 85 procentig beläggning för att hålla kontroll över situationen i fängelserna och för att kunna sköta åtgärderna på ett bra sätt. Nu är man på många ställen uppe på över 100 %. Sedan kommer vi till det här med verkställighetsinnehållet. De kraftiga besparingar som drabbat, som det påpekats, kriminalvården har lett till att mycket av rehabilitering inte kan genomföras. Denna rehabilitering har personalen fått kompetensutbildning för, men man måste avbryta den. Det man får ägna sig åt är bevakning både utåt och inåt i organisationen. När det gäller de projekt som bedrivits för män som begått vålds och sexualbrott mot kvinnor finns det en rapport från förra året som presenterar utvärderingen och visar på de olika metoder, sätt och skiftande samverkansgrupper som lett till resultat av olika grad och till att man ändå satt i gång ett bra arbete. Det måste användas vidare och på flera ställen. Som situationen ser ut i dag har man brutit det, man har inte resurser för att kunna genomföra den här rehabiliteringen. Med dagens resurser är det också svårt att leva upp till att den intagne ska ges möjlighet till lämplig sysselsättning som främjar frigivningen. I förra inlägget talades det om samtalsterapi. Det är en väldigt viktig åtgärd. Vi var några ledamöter från justitieutskottet som hade tillfälle att besöka Kalmaranstalten där de intagna erbjuds just samtalsterapi på den intagnes villkor. Vi fick delta i en utvärdering, och det var mycket intressant. Det fälldes då två repliker som jag tycker talar för sig själva. En av de unga männen som deltog i utvärderingen sade: Att tränas till samtal om sin egen situation, att lösa problematik och se sig själv i olika situationer - denna möjlighet borde finnas även utanför fängelset. En annan ung man sade: Jag önskar att jag hade haft en livstidsövervakare, någon att hålla i handen när frestelserna eller svårigheterna blir för stora. Dessa repliker säger mycket, tycker jag. Det är viktigt att det ges resurser så att man kan fortsätta med samtalsterapi t.ex. på Kalmaranstalten och använda andra rehabiliteringsåtgärder som det har utbildats personal för. De intagna på Kalmaranstalten var väldigt oroliga med tanke på besparingarna för att det skulle dras ned på denna värdefulla verksamhet. Förra året fick många av oss en signal om hur det stod till med permissionerna. Detta ledde till att utskottet anordnade en hearing om permissionsregler. Permissioner är ett viktigt led för utslussningen i samhället. Men det är viktigt att ha ett regelsystem som är noga avvägt. Den intagnes intresse av att få permission måste vägas mot medborgarnas berättigade krav på skydd och säkerhet. Sedan måste man se över den praktiska tillämpningen. Den bör följas upp med jämna mellanrum. Den erfarenheten har vi nu alla med i bagaget. Det har tillsatts en utredning som ska följa upp och se över den praktiska tillämpningen. Men då behövs det resurser för att genomföra detta. Antingen får man omprioritera eller tillföra nya resurser. Det har föreslagits att man skulle göra fler farlighetsbedömningar. Det är ett sätt att underlätta planeringen och göra permissionsbedömningar. Men farlighetsbedömningar är ytterst resurskrävande, även om de är bra verktyg. Där måste det också till resurser. Jag vill också betona vikten av trygghet för kvinnor som har blivit utsatta för våld under intagnas permissioner. Dessa kvinnor bör underrättas och ges en extra trygghet och säkerhet. Det är en fruktansvärd situation som många kvinnor får utstå. När det gäller frigivningsförberedelser finns det projekt och försök. Jag har själv besökt Skenäsanstalten som har sex platser och är ett utslussningsprojekt för långtidsdömda. Då kommer man tillbaka till behovet av permission för att de intagna ska få komma ut och träna när de ska tillbaka till samhället utanför efter att de har suttit inne 15-20 år. Det är viktigt att detta bygger på en successiv anpassning till livet utanför. Detta projekt tycker jag är föredömligt, och jag ser fram emot utvärderingen av det. Att friges och stå utanför fängelseportarna med en plastkasse i handen och inte ha någon bostad, inte ha något arbete, inte ha något socialt nätverk är inte så lätt. Då är det svårt att stå rak i ryggen och motstå frestelser utanför. Det är väldigt lätt att falla tillbaka. Just detta med svängdörrsmentaliteten inom kriminalvården är ingenting som någon eftersträvar. Vi måste se till att det inte blir återfall utan att de intagna verkligen rehabiliteras. Men det krävs en större samverkan mellan alla aktörer i samhället för att man ska kunna arbeta på ett positivt sätt med frigivningen. Vi har ett par motioner om psykiskt störda lagöverträdare som behandlas i det här betänkandet. Det är en stor och svår fråga. Men det pågår ju utredning, och därför avvaktar vi resultatet. Vi från Centerpartiet har också avgett ett särskilt yttrande tillsammans med moderaterna när det gäller mer resurser. Det är naturligtvis så som Sven-Erik Sjöstrand sade här tidigare, att det inte bara är att tillföra medel. Men just inom kriminalvården är behovet av resurser mycket stort. Jag kan se att det finns skillnader inom rättsväsendet, men just när det gäller kriminalvården är det av största vikt med extra resurser för att man ska kunna bedriva en framgångsrik vård. Ska vi långsiktigt få bukt med kriminalvården måste vi använda mer av förebyggande arbete och göra en större rehabiliteringsinsats för att förhindra återfall. Behovet av både fysisk och psykisk vård är stort inom kriminalvården. Till detta behövs det också resurser. Jag står naturligtvis bakom alla Centerns reservationer i detta betänkande och även bakom det särskilda yttrandet. Men för tids vinning yrkar jag bifall endast till reservation nr 2.

Fru talman! Det är många viktiga frågor i motioner från den allmänna motionstiden som behandlas här. Många av frågorna återkommer år efter år, och många av frågorna är redan uppmärksammade och bereds i departementet. Sedan kan man ha synpunkter på tidsaspekten. Många tycker att det går för sakta med vissa frågor. De reservationer som har tillfogats betänkandet har därför tillgodosetts, enligt mitt sätt att se det. Jag vill speciellt kommentera en tvärpolitisk motion där man vill prioritera kartläggningen av kriminalvårdens behandlingsinsatser när det gäller våld mot kvinnor. I betänkandet noteras precis vad som pågår. Det pågår arbete för fullt. Visserligen sade Ragnwi Marcelind att det också förra året stod att det pågick arbete för fullt, men det har ändå kommit en bit på väg. Regeringen har avsatt 2 miljoner för en utvärdering av de metoder som används för att man ska se vilka som är lämpliga och verksamma. Det är oerhört viktigt att inte bara pengar tillförs för metoder utan att man också utvärderar och ser att de verkligen hjälper och utvecklar. Man vill också att risker och behov bedöms särskilt med avseende på terapeutisk behandling vid sexualbrott. Det är ju inte alla metoder som är effektiva. Även ett bedömningsinstrument har utformats. Det heter förkortat SARA och används på försök för dem som dömts för misshandel mot sin partner. Alla dessa utvärderingar måste nu sorteras upp. Det kommer då att utskiljas vilka metoder som fortsatt är bäst att satsa på. Jag instämmer i, och det tror jag alla i Justitiedepartementet gör, att man måste använda sådana metoder. Vi har också varit ense om målen för kriminalvården som vi nu behandlar. Men när man frågar vad vi ska göra åt problemen är det bara att peta på magen på moderaterna i justitieutskottet så säger de: Mer resurser! Men det är ju inte så enkelt. Även om vi i och med vårpropositionen kommer att ge mer resurser till kriminalvården, måste vi ju inse att det viktiga arbetet med att sortera ut vilka metoder som ska användas är ett fortsatt problem som också kräver andra insatser. Frågan om kemisk kastrering när det gäller sexualbrott är intressant. Jag kan inte förstå vad reservanterna egentligen menar, därför att i dag är det frivilligt. Man kan i dag behandla pedofiler med denna metod. Men jag tycker nästan att det andas mer tvångsmedicinering i reservationen. Men i moderaternas motion i ämnet står det ju tydligt att det ska vara frivillighet. Jag förstår inte vari problemet ligger att kriminalvården tillsammans med hälso och sjukvården ska bestämma detta. Det är väl inget hinder. Därför begriper jag alltså inte den reservationen. När det gäller de så omdiskuterade permissionsbestämmelserna är det klart att nästan alla ledamöter i justitieutskottet ställer upp på att vi ska ha permissionsbestämmelser som är verksamma. Tyvärr har det ju inträffat så tragiska händelser i samband med permissioner, men det får man inte dra så stora växlar på så att det blir för mycket åt det andra hållet. Som många har varit inne på är permissionerna viktiga för rehabiliteringen. Men det pågår också ett arbete med ökad kontroll. Arbetsgrupper har tillsatts för att föreslå förändringar. Vi hade också en hearing i justitieutskottet om riskbedömning och hur en sådan kan göras enligt en speciell mall. Det görs ju redan på vissa anstalter. Nya föreskrifter presenteras till sommaren, så det är också pågående. Men, fru talman, jag ska yrka bifall till en reservation, och det är nr 8. Skyldigheten för kriminalvården att göra en anmälan till socialtjänsten när en förälder blir intagen är ganska självklar, så frågan behöver inte utredas längre. Det är en så enkel åtgärd. Men i betänkandet svaras att man för närvarande bereder frågan. Anledningen är att det nu är ett glapp. Polis och åklagare har egentligen skyldighet att göra anmälan, men det glöms bort. Därför skulle det vara enkelt att överlåta det till kriminalvården, om anmälan inte har gjorts tidigare. Detta skulle vi kunna ge regeringen till känna redan nu. Jeppe Johnsson säger att handling krävs och att det är resurserna som fattas. Det är vi medvetna om. Jag tror Jeppe Johnsson kommer att bli överraskad när vi kommer till vårpropositionens resultat. Som sagt är jag inte så positiv att jag tror att det bara är resurserna som löser alla problem. Men, visst, det behövs ett tillskott. På häkten och anstalter är det brist på platser. Under förra mandatperioden påbörjades nedläggningen av mindre anstalter. Miljöpartiet var emot detta. Men med Centerns hjälp lades många ned. Sedan har ju också, om man ska vara rättvis, en svårighet varit att, när man bestämde att fotboja skulle införas, veta hur många platser som skulle falla bort från anstalter som har intagna som dömts till korta fängelsestraff. Det är tråkigt att det inte går att göra bättre prognoser. Det är en problematik som man måste göra någonting åt. Det är ju ingen som önskar att folk ska sitta långa tider på häkten eller att anstalterna är överfulla. En annan orsak till att häktena är överbefolkade, speciellt i Göteborg, är att de byggs om därför att Sverige fick anmärkning om att häkten inte var i det skick som krävdes. När det slutligen gäller Ragnwi Marcelinds förslag om medicinering mot sexualdriften är det inte helt entydigt att detta skulle hjälpa totalt. Det finns många andra aspekter när det gäller pedofiler. BRÅ har i en rapport gått igenom problematiken. Det är inte en entydig hjälp, för det kan finnas väldigt olika skäl. Medicinering är alltså inget universalmedel. Men som jag ser det kan man erbjuda medicinering till dem som vill ha denna hjälp. Fru talman! Det var allt.
Fru talman! Kia Andreasson inledde med att säga: Enligt mitt sätt att se det bereds alla de frågeställningar som upptas i de olika motionerna. Hon säger t.o.m. så här: Arbetet pågår för fullt, men det har nu kommit en bit på väg. Då skulle jag gärna vilja veta vad Kia Andreasson menar med det. Vidare yrkar hon bifall till reservation 8, trots att hon nyss har stått och ifrågasatt alla dessa motioner, yrkanden och reservationer som gäller de ärenden som håller på att beredas. Om reservation 8 skriver utskottet: "Enligt utskottet bör emellertid inte pågående beredning av frågan föregripas." Det gäller att ställa samma krav på sig själv som man ställer på andra. Sedan hoppas jag att resultatet av vårpropositionen verkligen blir att vi får loss mer pengar. När det gäller kriminalvården, Kia Andreasson, tror jag att de som arbetar inom kriminalvården bättre kan bedöma än vad vi kan göra vilka resurser som behövs för att kunna ha en fullödig behandling. När det gäller farmakologisk medicinering är det inte entydigt att den är den totala lösningen på problematiken, och det är jag medveten om. Just därför betonade jag i mitt inlägg vikten av kombinationen motivation och rehabiliteringsinsatser, där man får terapeutisk hjälp för att komma till någon form av insikt. Det är nämligen oerhört viktigt, om man nu ska skapa en frivillighet när det gäller den här formen av medicinering, att människor själva har en insikt om behovet av medicin. Kia Andreasson avslutade med att säga att medicinering i dag kan användas av den som så vill. Men faktum är att jag har varit i kontakt med flera som inte har fått den hjälpen, trots att de har bett om den därför att de har varit rädda för vad som ska hända när de kommer ut.
Fru talman! Att jag yrkar bifall till reservation 8 motiverar jag med att det handlar om en så enkel åtgärd. Det behövs ingen beredning för att överlåta anmälningsskyldigheten till kriminalvården, och det sade jag tydligt. Den andra delen, vilken är mer komplicerad, Ragnwi Marcelind, nämligen att se vilka metoder som är de bästa för dem som dömts för våld mot sin partner, har beretts under ett år. Det var därför som jag uttryckte mig på detta vis. Ärendet bereds. Det ettåriga arbetet pågår, och vi får snart se resultatet, eftersom arbetet är i sin slutfas. Att medicinering av pedofiler uteblir måste bero på något annat än det som anförts i reservationen. Om personer som vill ha medicinering inte får sådan, måste det finnas en annan anledning.
Fru talman! Kia Andreasson tycker att hennes reservation avser en enkel åtgärd. Jag vill i mitt fall understryka att det känns som det gäller en väldigt enkel åtgärd. Justitiedepartementet har ett helt år berett frågan hur man ska kunna bereda och utreda detta. Kia Andreasson måste själv höra att detta låter märkligt. Det står i utskottets betänkande att det alltjämt pågår en beredning av under vilka former utvärderingen ska ske och hur. Jag ser det som en enkel åtgärd, Kia Andreasson, att se till att den här utredningen blir färdig och att man kommer till klarhet om vilken form av behandling som de här människorna ska ha.

Vi tycker att det är oacceptabelt, och man måste finna vägar för att förhindra att sådant sker.
Fru talman! Beredningen i Regeringskansliet har dröjt därför att uppdraget gått till Karolinska institutet, som genomför en studie av metoderna. Det gäller, som jag sade, inte ett enkelt problem, utan det är ett ganska omfattande material som måste gås igenom för att man ska se vilka metoder som kan rekommenderas för att behandlingen ska bli så effektiv som möjligt. Detta är anledningen till att det har tagit tid. Säger man att detta ska ske med en gång gäller det något annat. Man behöver inte reservera sig när man har fått en sådan här redogörelse. När det gäller medicinering av män ser jag inte alls att det som Ragnwi Marcelind nu tar upp är den problematik som behandlas i reservationen. Där sägs att kriminalvården självständigt ska besluta om behandling utan att ta kontakt med hälso och sjukvården. Det har egentligen inte att göra med utvecklingen av denna åtgärd.
Fru talman! Kia Andreasson påstår att det räcker att peta en moderat i magen för att han ska tala om att det behövs mera resurser till kriminalvården. Jag vet inte om Kia Andreasson har provat detta. Hon är välkommen att försöka. Hur det än är med detta kan jag påstå att om man petar en miljöpartist i magen - jag tror när det gäller Kia Andreasson inte ens att man behöver göra det - så får man höra att det här redan är tillgodosett osv. Detta gäller speciellt i ett läge när Kia Andreassons verkliga åsikt skulle kunna fälla en sittande majoritet. Så var fallet just när det gäller motion Ju721, som skrivits under av fem kvinnor. Men Kia Andreasson hävdar ju alltid att allting är tillgodosett, i alla fall om det är så illa att man annars skulle kunna fälla s och v. Kia Andreasson säger vidare att det är ansträngt på häktena. Det var milt uttryckt - det är överfullt, och det är kris, inte minst i västra Sverige. Kia Andreasson säger att det kan bero på ombyggnad. Jag kan upplysa Kia Andreasson om att ombyggnaderna av häkten oftast resulterar i färre platser. Man tar av de befintliga platserna för att inrätta gemensamhetsutrymmen. Fru talman! Följande stod att läsa i Blekinge Läns Mkr mer eller mindre bortkastade. Personalbrist gör att den planerade användningen av lokalerna inte fungerar. Målet var att utveckla verksamheten på häktet, men under byggtiden förändrades förutsättningarna. När pengar skulle sparas var det på personalsidan man drog in. Detta innebär bl.a. att matsalen inte används och skolsalen endast används en förmiddag i veckan." Kia Andreasson! Ombyggnad i all ära - det räcker inte. Det krävs mer för att bedriva verksamhet. Det första man fick plocka bort på anstalten i Karlskrona var motionsavdelningen. Kia Andreasson har medverkat till detta.
Fru talman! Jag sade tydligt att också resurser visst bidrar till att förbättra verksamheten, men man kan inte bara populistiskt säga "mer resurser", något som jag ofta får höra. Om jag skulle göra en pejling på antalet tillfällen, skulle jag nog komma fram till ett högt tal. Att andra åtgärder måste till är absolut självklart. I den motion från en grupp kvinnor som Jeppe Johnsson hänvisar till och som också Miljöpartiet ställer sig bakom efterfrågas rehabiliteringsprogram och ett nationellt våldsbrottsprogram. Jag tycker att det arbetet är oerhört viktigt, och jag deltar aktivt i det. Vi har nu i betänkandet fått besked om hur långt arbetet har kommit, och det har precis den angivna inriktningen. Reservationen avser inte detta, utan den gäller den kemiska medicineringen. I det fortsatta arbetet för ett program som genomsyrar hela rättsväsendet när det gäller våld mot kvinnor har vi nyss kommit i gång. Det har kommit ett stycke på vägen, men det är klart att mer återstår.

Fru talman! De här motionerna handlar om vilka rättigheter de dömda har och vilket skydd medborgarna har rätt att kräva mot brottslingar. Frågan i motionen om en ny verkställighetslag kommer att övervägas i samband med att det görs en systematisk och redaktionell översyn av lagen om kriminalvård i anstalt. När det gäller motionerna om fängelsedömda i häkte tycker även utskottet att det är oacceptabelt med de långa väntetider som har förekommit, men Kriminalvårdsstyrelsen har vidtagit åtgärder för att förkorta väntetiderna. Utskottet anser därför inte att det finns anledning för riksdagen att i dag vidta ytterligare åtgärder. I flera motioner krävs att permissioner ska beviljas mer restriktivt. Permissioner är ett viktigt led i den intagnes återanpassning i samhället. De regler som finns på området uttrycker en lämplig avvägning mellan de intressen som bör beaktas. Vad gäller den rent konkreta tillämpningen av föreskrifterna har utskottet ansett att statistiken avseende misskötta permissioner inte gärna kan tolkas på annat sätt än att reglerna tillämpas på ett väl avvägt sätt och att man kommit till rätta med många av de problem som tidigare förknippats med permissionerna. Varje permission ska planeras, kontrolleras och följas upp. Fru talman! Utskottet delar den meningen i de motioner som handlar om barn med frihetsberövade föräldrar att det är viktigt att socialtjänsten får kännedom om när en förälder tas in på anstalt för att kunna hjälpa barnet. Regeringskansliet bereder för närvarande frågan, och utskottet vill inte föregripa pågående beredning. Fru talman! En parlamentarisk kommitté med uppdrag att utreda frågor om ansvar och påföljder för psykiskt störda lagöverträdare har tillsatts. I uppdraget ligger också att utreda vem som formellt och finansiellt ska ansvara för den rättspsykiatriska vården. Mot bakgrund av det anförda yrkar jag bifall till utskottets hemställan och avslag på samtliga motioner.

Fru talman! Jag skulle vilja fråga Nalin Pekgul om hon verkligen anser att de åtgärder som är insatta när det gäller häktena är tillräckliga när man får den rapport från nordvästra Skåne som jag just presenterade. Elva stycken fick tillbringa sin tid i arresten. Har man sett den arresten önskar man inte någon att sitta i denna s.k. fyllecell. En person hade vistats där i tolv dagar. Det är orimligt. Vi kan inte ha det på det viset. Anser majoriteten att det är tillräckligt med de åtgärderna?
Fru talman! Precis som jag sade i mitt anförande är det oacceptabelt med de långa väntetiderna. Men nu har man ju från Kriminalvårdsstyrelsen vidtagit åtgärder, och det kanske är schysst att vänta för att se vad det ger för resultat. Sedan finns det alltid olika orsaker till de långa väntetiderna i häktet. Det kan ju faktiskt vara den dömde som inte vill gå till en viss anstalt, och det leder till att man får vänta lite längre.

Fru talman! Det finns ju faktiskt en sjudagarsregel som säger att man inte ska tillbringa mer än sju dagar i häktet. Det jag pratade om handlade om att man använde arrestlokalerna, fyllecellerna som man säger. Just i Helsingborg gör de skäl för det namnet. Jag tror inte att det finns någon som vill vara där, inte i tolv dagar. Jag tycker inte att det är tillräckliga insatser som är gjorda.
Fru talman! Återigen: Det är klart att det är oacceptabelt och att alla önskar att det inte får vara mer än sju dagar. Det är vad vi strävar mot. Men det finns alltid ett eller annat skäl som gör att det också kan bli längre tid. Sedan tycker jag fortfarande att om Kriminalvårdsstyrelsen har vidtagit vissa åtgärder kan det vara bra att åtminstone se vad det ger för resultat innan man kommer med nya föreskrifter.
Fru talman! Jag hör här att Nalin Pekgul säger att Kriminalvårdsstyrelsen har vidtagit vissa åtgärder. Det enda jag kan läsa i utskottsmajoritetens betänkande är att man har begärt pengar till ytterligare 100 anstaltsplatser. Men jag förstår att Nalin Pekgul är bättre informerad, och jag vill att hon här i denna kammare talar om vilka ytterligare åtgärder Kriminalvårdsstyrelsen har begärt. Det viktiga är också att ni från regeringspartiet ger möjlighet att genomföra de åtgärder som Kriminalvårdsstyrelsen mycket väl vet behövs. Sedan vill jag också lite grann kommentera detta med att man inte vill gå till annan anstalt. Det handlar inte om det, Nalin Pekgul. Jag skulle gärna vilja visa statistik över kriminalvården för februari. I Karlskrona var 14 av månadens 28 dygn överbelagda - mer än 100 %. Jag kan gå till något mer näraliggande för en boende i Stockholm. Jag kan gå till Stockholm Norr och anstalten där. Där var beläggningen under februari 102 %. I Stockholm Söder var den 103 %. Men, som sagt var, de här åtgärderna skulle jag gärna vilja ha reda på.
Fru talman! Först vill jag säga till Jeppe Johnsson - om jag nu fattade helt rätt - att när det gäller resurser till kriminalvården har regeringen aviserat att det kommer att vara mer pengar till rättsväsendet i vårpropositionen. Jeppe Johnsson får ge sig till tåls till nästa vecka tills han får höra det. Något annat tänker jag inte säga i den här kammaren i dag. När det gäller tiderna i häktet återkommer jag gång på gång till att det inte är någonting som vi tycker är bra. Det är oacceptabelt säger jag gång på gång. Det anser utskottet. Men det finns alltid olika skäl till att det kan bli längre tid. Sedan får vi också se vad de åtgärder som Kriminalvårdsstyrelsen har vidtagit kommer att leda till innan vi kan bestämma oss för vad vi kan göra i framtiden.
Fru talman! Hur som helst, om Nalin Pekgul och hennes utskottskamrater vill räkna de här åtgärderna, att man vill ha ytterligare 100 platser, till plussidan kan man inte bara säga det. Då måste man också bevilja de pengarna. Sedan kan det vara olika anledningar till att det är mycket folk på häktena. Men det kan väl inte finnas någon annan anledning än platsbrist till att man hälften av dagarna i en månad har mer intagna än vad man har platser. Så fungerar det inte. Det är kaos inom kriminalvården när det gäller platser.
Fru talman! När man hör Jeppe Johnsson undrar man om han var med när Sverige verkligen hade dålig ekonomi i början av 90-talet. Det är klart att allt i samhället har påverkats av de nedskärningar vi har gjort. Men Sveriges ekonomiska läge ser mycket bättre ut. Och som jag förklarade kommer det mer pengar till rättsväsendet nästa vecka. Om Jeppe Johnsson orkar vänta så länge får han besked om det. Återigen: När det gäller tiden på häktet säger jag fortfarande att det är klart att det inte är acceptabelt. Det är inte acceptabelt. Det är ingen annan som tycker att det är bra. Men jag säger också att vi måste ge Kriminalvårdsstyrelsen tid och se vad som kommer att hända efter de åtgärder man har vidtagit. Vi måste se om man inte kan komma ned till sju dagar. Om det inte är bra får man vidta nya åtgärder, men jag vill ändå ge det en chans.

Fru talman! I betänkandet finns 13 motionsyrkanden rörande föräldrabalken. Två motioner har vunnit bifall. Det är ett bra resultat har jag förstått efter ett och ett halvt år som riksdagsledamot. Jag och många med mig är glada över att L415 har vunnit bifall i utskottet. I vårt riksdagsarbete såväl som i privatlivet får vi många bevis för att lagen om gemensam vårdnad slår blint och kan under olyckliga omständigheter skada barnen. Vid besök hos många kvinnojourer, bl.a. Frideborg i Mölndal, är det allt överskuggande problemet, trots allt annat lidande, att mammorna tvingas dela vårdnaden om barnen med sin misshandlande make. Att över huvud taget tvingas till samarbetssamtal är en skymf och ett uttryck för den trubbighet och klumpighet som lagen tillåter och som ofta vidlåder offentligt agerande. Det kan inte vara möjligt att en lag ska få sådana konsekvenser för barn som sannolikt har sett sin far misshandla sin mor att de tvingas leva under samma tak som denna våldsverkare. Barnombudsmannen tar frågan om delad vårdnad på fullaste allvar. Det fick vi veta vid ett besök hos henne. Hon är upprörd över tillämpningen av lagen. Hon har tagit fram ett stort antal domar i tingsrätt där man behandlar vårdnadsfrågor, och hon har analyserat orden "för barnets bästa". Risken är att tingsrätterna slentrianmässigt behandlar detta uttryck, ett mantra. När parten väl har sagt "för barnets bästa" tilldöms delad vårdnad oavsett om det ligger någon sanning bakom eller om det har andra grunder. Psykologer har också varnat för växelvis boende i största allmänhet och visat på att barnen många gånger tar skada och blir splittrade i sin verklighetsuppfattning, att de blir otrygga och osäkra. Växelvis boende är en lösning för föräldrarna, inte för barnen. Bättre vore då att föräldrarna idkade växelvis boende. Alltså kan mamma bo med barnen i förslagsvis en månad, varefter pappa kommer in och sköter barnen och deras hushåll lika länge. Det är inte barnen som ska straffas om föräldrarna inte kan leva tillsammans. Barnen behöver en trygg miljö. Vuxna klarar växelvis boende mycket bättre. Fru talman! Det är mycket olyckligt och visar på en lucka i lagen som gör att rättsväsendets möjligheter att ställa saker och ting till rätta fråntagits människor. Det gäller rätt för efterlevande make och barn att föra talan om huruvida en avliden man var far eller inte. Förr fanns det trubbiga metoder att fastställa faderskap och i vissa fall tubbades en man att ta på sig faderskapet utan att vara den rättmätige fadern. Det var inte så noga, bara barnet fick en underhållsskyldig far. Numera finns osvikliga metoder att ta fram sanningen och sanningen är det alla vill ha, eller hur? Även om alla fakta talar för att mannen inte är fader till barnet och nya metoder finns att klarlägga saken kan änkan, även om hon har säkra bevis, inte väcka talan mot den som uppger sig vara barn till hennes avlidne man. Detta förhållande är inte värdigt Sverige, som trots allt räknas som en rättsstat. Liktydiga motioner har varit föremål för behandling här i kammaren två gånger tidigare, men inte vunnit bifall. Utskottet har utgått från att regeringen i lämpligt sammanhang skulle återkomma till riksdagen med förslag i ämnet för det fall det i framtiden skulle visa sig att nuvarande regler leder till otillfredsställande resultat. Men det är ju så att nuvarande regler redan har lett till otillfredsställande resultat. Det finns alltså människor ute i verkligheten som inte är rättshabila i det ärende som de måste få rättelse i. Är det möjligen så att det ska vara ett viss antal som ska drabbas för att lagen ska ändras? Om så ett enda livsöde genom lagens tillkortakommanden blir plågsamt och olyckligt måste lagen ändras. Vi moderater tycker att det är otillständigt att det inte finns några klara regler i fråga om talerätt i sådana fall. Därför vill Moderaterna, och flera partier med oss, att en förutsättningslös utredning görs och att, för det fall faderskapet kan vederläggas, skadeståndstalan kan ske från de efterlevande. Märk väl, vi kräver endast en utredning. Det kan väl inte vara för mycket begärt. I vår motion L418 yrkas också att regeringen får i uppdrag att utreda en annan fråga. Det gäller vårdnadsutredningar genom Barn och ungdomspsyk, BUP. Denna gren av barnsjukvården är hårt ansatt. Många barn söker dit, och resurserna är knappa. En sådan psykiatrisk utredning är en tung belastning för ett barn. Man kan likna det vid en operation. Ingen vettig människa skulle komma på idén att operera ett barn utan att det finns en absolut anledning till det. Förutom att det är ett resursslöseri stämplar det barnen för livet som misstänkt psykiskt sjuka. Barnens journaler kan visserligen förstöras efter tio år, men i de flesta fall finns anteckningar kvar livet ut. Det är tingsrätterna som beställer utredningar från BUP. Det görs när tingsrätten har svårt att lösa vårdnadstvister. Jag har talat med flera företrädare för BUP på olika platser i landet. Man är rörande överens om att resurserna är hårt ansträngda. Alldeles otroligt många barn behöver vård. De kan emellertid få vänta åravis på att samhället ska hjälpa dem. Ännu längre tid kan en vårdnadsutredning ta. De är inte prioriterade. Det kan dröja länge innan barnens tillvaro blir stabil och föräldrarna kan sluta bråka om vårdnaden. Det är mycket angeläget att man hittar andra utredningsinstanser för friska barn till bråkande föräldrar än sist i kön på BUP. Risken är stor att barnen under årslånga utredningar faktiskt också blir psykiskt sjuka och tyvärr måste ta BUP:s resurser i anspråk. I motion Sf302 fastslås att det är viktigt att barnen har vardagskontakt med sina föräldrar. Det är viktigt att den förälder som endast har umgängesrätt och som naturligtvis älskar sina barn ändå får rätt till information om barnen, t.ex. i skolan, på dagis eller vid en sjukhusvistelse. Tänk er att få svaret av en läkare om barnet har råkat ut för ett olycksfall eller drabbas av en svår sjukdom: Ert barns tillstånd angår inte er. Det är en omänsklig lag, och det är omänskligt att begära att läkare, lärare eller dagispersonal ska tvingas ge föräldern det beskedet. Majoriteten i utskottet anser att informationsbehovet rörande barnet normalt tillgodoses genom reglerna i 6 kap. 15 § föräldrabalken. Det är en felbedömning, anser jag. Denna paragraf ålägger den förälder som har vårdnaden att lämna information. Det ger inte den andre föräldern rätt att få information. Föräldern som inte är vårdnadshavare räknas inte för förälder gentemot myndigheter. Om vårdnadshavaren vill obstruera har man inte mycket att sätta emot. Det är alltså på sin plats med en lagändring. Fru talman! Jag vill tala om en motion som jag själv har väckt och som ligger mig varmt om hjärtat. Nya idéer har inte alltid så lätt att slå rot i andra människors hjärnor. Men jag är övertygad om att utsatta barn inte skulle vara så utsatta om min motion fick gehör i kammaren. Kan jag medverka till detta genom att beskriva min idé kanske jag så småningom kan lyckas att få en lösning till stånd i deras liv. Det gäller barn till missbrukare och psykiskt sjuka. Dessa barn är osynliga i samhället och får oftast inte den hjälp ett barn har rätt till. Hur många barn kan det då röra sig om? Barnombudsmannens årsrapport har ett kapitel med fakta om barn och ungdomar. Där står det att uppskattningsvis 150 000 barn i åldrarna 0-12 år lever i alkoholistfamiljer. Då har man inte räknat med barn i de ömtåliga tonåren. Man kan vara säker på att det utöver dessa siffror finns ett stort mörkertal. Det finns en hel del dold alkoholism som inte kommer till myndigheternas kännedom. Vad gäller barn till psykiskt sjuka antar BO att det rör sig om 200 000 barn. BO noterar att barnens situation inte uppmärksammas tillräckligt. Det gör det enorma antalet 450 000 barn, som min motion berör. Du och jag, Alfred! Vem var oberörd när Emil sade det till Alfred när de simmade i skogstjärnen? Emil hade problem, visserligen inte så stora, med sina föräldrar. En annan figur ur Astrid Lindgrens produktion är Lotta på Bråkmakargatan. Hon hade tant Berg att gå till när hon tyckte att mamma var dum. Men en stor del av dessa 450 000 barn som lever under samma tak som föräldrar som inte ens är kapabla att ta hand om sig själva har ingen vuxen att ty sig till. Den grupp människor som själva är fångna i missbruk och psykisk sjukdom saknar ofta självförtroende, livsvilja, framtidstro och är ofta känslomässigt avtrubbade. Detta till trots är de föräldrar. Det enda jag begär är att riksdagen ska kunna göra det möjligt för dessa barn att få en vuxen person som stödperson. Jag har föreslagit en god man. Av betänkandet framgår att man inom gällande rätt har möjlighet att förordna en god man för en underårig vars föräldrar är sjuka eller av annan orsak inte kan utöva sitt förmynderskap. Det är mycket troligt att människor som inte ens kan ta vara på sig själva inte heller kan utöva detta förmynderskap. Det är bara det att reglerna inte är avsedda för dessa barn, säger man. Den bistra sanningen är den att det är socialtjänsten, mödra och barnhälsovården, barnomsorgen, skolan, barnpsykiatrin och polisen som är de instanser som dessa barn kan luta sig emot. Det är troligt, mycket troligt, att många av dessa 450 000 barn i Sverige inte har någon vuxen i hela världen att lita på. Fru talman! Jag konstaterar att min motion i dag inte vinner riksdagens gillande, men jag kommer att arbeta för ett genombrott i denna fråga. Jag står naturligtvis bakom våra motioner men yrkar bifall endast till L418, dvs. reservation nr 1.

Fru talman! Jag yrkar inledningsvis bifall till reservation 5 under moment 8. Vi står bakom också de andra reservationerna, men vi yrkar bifall bara till reservation 5. Egentligen är det två saker som jag tänkte orda lite om. Det är gäller problem med umgängesrätten. Det förefaller som att det inte finns några sakliga skillnader i utskottet i de frågorna, utan det är mer nyanser och teknik. Vi är alla överens om värdet av att barn får umgås med bägge sina föräldrar. Föräldrarna har ett ansvar mot sina barn. Vi har tyvärr i verkligheten en hel del problem inom det här området. De är inte så alldeles lätt att komma till rätta med. Det är inte med barn som med materiella ting att man kan dela på dem på lämpligt sätt efter en förhandling. På något vis måste makarna eller föräldrarna komma överens om ett rimligt sätt att beakta barnens bästa framför sina egna intressen. En konkret sak som bekymrar mig som vi fick föredragit i utskottet är en dom från Högsta domstolen när det gäller umgängessabotage. Som praktiserande jurist har jag levt i föreställningen att om man inte sköter umgängesrätten så blir man ytterst av med vårdnaden. Det kan låta väldigt dramatiskt, men någonstans måste man ha en regel som sanktionerar att det hela inte fungerar. Nu har Högsta domstolen, under oenighet, sagt att man inte flyttar över vårdnaden i ett fall som rör ett barn på tre år. Modern hade förvägrat mannen umgänge utan några sakliga skäl - hon hade inga skäl över huvud taget för detta. Ändå går HD inte med på att flytta över vårdnaden, och därmed har man faktiskt i dag sanktionerat detta - om man inte vill att den andre maken ska utöva umgängesrätt finns det egentligen inga reala sanktioner mot det. Det är djupt otillfredsställande. I och för sig kan jag naturligtvis begripa att överflyttande av vårdnaden från den ena till den andra efter en tid alltid måste vara en väldigt traumatisk upplevelse. Men vi har sagt att det övergripande ändå är att barnet ska få umgås med bägge sina föräldrar, och att det är väldigt viktigt. Detta fält måste under alla förhållanden utredas. Jag tycker inte att man kan nöja sig med att Högsta domstolen under djup oenighet har kommit fram till ett sådant här beslut. Vi måste ha klarhet och tydlighet i de här frågorna. Det är möjligt att detta också sedan ska kopplas ihop med problematiken om gemensam vårdnad, som vi har begärt att man ska titta närmare på. Det ser nämligen inte ut som att det vi lagstiftade om för en tid sedan fallit så alldeles väl ut. De som hade farhågor i de hänseendena har fått dem till dels besannade. Detta är alltså ett område som är väl värt att undersöka. Skrivningarna om att regeringen vid tillfälle ska utvärdera föräldrabalken och titta på detta är alltför passiva. Sedan har vi frågan om hävandet av faderskap, som kommer upp med jämna mellanrum. Det är knepigt att vi inte kan komma förbi den här problematiken. Det är de fyra borgerliga partierna som står bakom detta motionsyrkande och denna reservation, och det blir alltså inte någon förändring på området. Kia Andreasson har motionerat om att särkullbarnens arvsrätt skulle regleras på ett sådant sätt att de inte omedelbart kan komma och kräva ut den hos änkan, så att hon kanske måste gå från hem och grund. Det är en motion i rätt riktning, tycker jag att det förefaller som. Vi stöder den egentligen, men vi tycker inte att den löser problemet fullt ut. Bakom vårt resonemang ligger egentligen ingenting annat än att man kan ha ett berättigat krav på att få sanningen blottlagd. Man ska inte behöva leva med ovisshet i de här hänseendena. Tidigare hade man ett av sociala skäl betingat krav på att man skulle klistra på ett faderskap, eftersom barn inte skulle vara faderlösa. Då undergrävdes deras möjligheter att få rimliga levnadsvillkor. Detta skäl vägde så starkt att man inte brydde sig så mycket om huruvida vederbörande var far eller inte. Men sådana resonemang passar mer in på slutet av 1800 talet än i dag. Det är i så fall mer fråga om en olägenhet, och det gäller ju oftast vuxna människor. Jag kan alltså egentligen inte förstå varför man ska förmena dem som anser sig ha ett intresse i saken att få den utredd. I alla andra sammanhang i svensk rätt anser man ju att det är sanningen och de verkliga förhållandena som ska gälla, och inte någonting annat. Här tycker jag att man skulle kunna komma en bit på väg genom att åtminstone utreda situationen. Med detta är jag färdig i det här avsnittet, fru talman. Tack!

Fru talman! Jag vill redan nu yrka bifall till utskottets hemställan i betänkandet, med bifall till motion L415 och L426. Övriga motionsyrkanden avstyrks med hänvisning till tidigare ställningstaganden eller pågående arbete. I detta betänkande behandlar utskottet 13 motionsyrkanden i olika frågor rörande föräldrabalken. Motionsyrkandena avser frågor om vårdnad och umgänge, hävande av faderskap, myndighetsålder samt gode män. Övriga motioner avstyrks med hänvisning till tidigare ställningstaganden eller pågående utredningsarbete. Fru talman! När det gäller motion L415 säger motionären att det viktigaste för barnet är att ha en god kontakt med båda sina föräldrar, men att en gemensam vårdnad mot en av föräldrarnas vilja inte alltid är förenligt med principen om barnets bästa. Det är bra att redan nu bestämma om en utvärdering för att se om tillämpningen har blivit vad avsikten var. När det gäller Socialstyrelsens uppföljning av hur ofta domstolar beslutar om gemensam vårdnad mot någon av föräldrarnas vilja samt förekomsten av växelvis boende ska Socialstyrelsen redovisa sitt uppdrag senast den 31 mars 2001. Men redan nu finns det ett underlag att göra en utvärdering utifrån. Fru talman! Enligt vad jag har erfarit har 475 tingsrättsdomar från det första halvåret 1999 undersökts. I 73 mål beslutade domstolen om gemensam vårdnad trots att en förälder motsatte sig detta. I tio fall av dessa ansåg dessutom domstolen att det bästa för barnet var ett växelvis boende. Den ansvariga utredaren på Socialstyrelsen har i medierna uttalat sig om att undersökningsresultaten ligger väl i linje med samhällsutvecklingen i övrigt, där båda föräldrarnas ansvar betonas alltmer. Nu kommer en utvärdering till stånd, och utskottet ger regeringen till känna att regeringen nu bör vidta ytterligare åtgärder så att utvärderingen ska kunna redovisas för riksdagen inom en inte alltför avlägsen framtid. En fråga som särskilt bör uppmärksammas är om utvärderingen av bestämmelserna om gemensam vårdnad bör ske med något slags förtur. Vi lever i en värld där utvecklingen går allt snabbare och där samhället ställer allt större krav på både den vuxna individen och barnet, där nya sociala strukturer växer fram och där skilsmässor och uppbrott från relationer förekommer allt oftare. Därför har vi att i barnperspektivet "barnets bästa" vaka över och se till att lagar, myndigheter och samhället i övrigt går i takt med denna utveckling. Vi måste se till hur detta alltid ska kunna uppfyllas i en alltmer hårdnande, allt snabbare och alltmer krävande samhällsstruktur. Fru talman! Jag ser en äng framför mig med blommande midsommarblomster där barnen finns - och även tiden för dem - tillsammans med sina föräldrar. Ett barn har rätt till båda sina föräldrar, men föräldern äger inte rätten till sitt barn. Vi måste se detta utifrån barnets bästa, också i de fall då barnets utveckling, omvårdnad och hälsa sätts i fara. Barn har också rätt att få en god fostran, en tillit för samhällets grund och dess intentioner och en värdegrund som utvecklar dem till människor fyllda av möjligheter och en tro på framtiden. Min midsommaräng måste möjliggöras av oss i vårt arbete med att skapa lagar där barnets båda föräldrar har ett ansvar och också tar detta. De föräldrar som inte vill eller finns kan vi inte göra något åt. Samhället ska vara utformat så att det skyddar, stöttar och hjälper till för barnets bästa. Det vi kan göra är att stifta lagar så att barnets bästa alltid ska iakttas. Fru talman! Motion L426 tar upp gemensam vårdnad och de föräldrar som utsätter sina barn eller den andra föräldern för fysisk eller psykisk misshandel. Utskottet föreslår bifall till denna motion. Denna motion innehåller frågeställningar där det uttrycks en oro för att män som utsätter kvinnor eller barn för misshandel skulle kunna komma i fråga för gemensam vårdnad. I motion L424 anser motionären att nuvarande regler bör ändras så att även ogifta föräldrar automatiskt ska få gemensam vårdnad vid deras gemensamma barns födelse. En särskild utredare har redovisat sitt arbete angående detta i Ds 1999:57, och det pågår ett remissarbete för närvarande. Utskottet anser att man bör avvakta resultatet av detta. Därför föreslås det att denna motion avslås. Jag övergår nu till motion L418. Där påtalas det att det finns en risk för att ett stigande antal vårdnadstvister ska föra med sig att det tas barn och ungdomspsykiatriska resurser från de sjuka barnen och läggs på de friska barnen i vårdnadsutredningar. Detta är otillfredsställande. Det har kommit signaler om detta. Utskottet menar också att detta kommer att belysas i den utvärdering som kommer och att det därför inte behövs något tillkännagivande. Frågan om umgängessabotage berördes i samband med 1998 års föräldrabalksreform. Riksdagen anförde att vi måste inta en sträng hållning här. Om en förälder utan godtagbara skäl motarbetar ett umgänge mellan barnet och den andre föräldern kan detta vara ett tecken på att vårdnaden eller boendet ska överflyttas. Om det finns behov av ytterligare regler för att förhindra umgängessabotage, utgår utskottet från att regeringen också kommer att aktualisera detta inom ramen för den här utvärderingen. Fru talman! Haagkonventionen och olovligt bortförande av barn aktualiseras i motion L425. Där säger motionären att det skapas en krissituation för barnet om det hålls kvar eller bortförs till ett land där det inte har sin hemvist. Detta måste snarast undanröjas genom att barnet förs tillbaka till sin invanda miljö. Motionären påtalar vidare att Haagkonventionen ska säkerställa att ett snabbt avgörande kommer till stånd så att barnet kan återföras. Haagkonventionen medger emellertid också att om det finns risk för att barnet utsätts för fysisk eller psykisk skada eller om det försätts i en ohållbar situationen kan domstolen vägra ett återförande. Alla dessa fall är unika, och bedömningarna är svåra. Här ska barnets bästa så långt som möjligt vara grunden. Utskottet säger också att det är viktigt att belysa vilka effekter tillämpningen får på de berörda barnens situation i regeringens arbete för att få till stånd ytterligare internationella överenskommelser. Med det anförda föreslår jag att motion Jag avslutar mitt anförande med att än en gång yrka bifall till hemställan i betänkandet.

Fru talman! Jag vill börja med att uttrycka min glädje över att ett enigt utskott har ställt sig bakom ett par motionsyrkanden om en utvärdering av de lagändringar i föräldrabalken som trädde kraft den I går kom Barnombudsmannens årsrapport. Jag vet inte om ni har hunnit titta i den. Det är en intressant läsning. Berit Adolfsson var också inne lite grann på att Barnombudsmannen nu har undersökt ett antal domar vid fem tingsrätter som just rör umgängestvister när det gäller barn upp till tre år. I rapporten riktas kritik mot domstolarnas beslut. Det gäller bl.a. bristen på kunskap om små barns behov. Man säger att det finns svårigheter att sätta barns bästa i centrum. Det finns brister när det gäller redovisning och dokumentation. Sammanfattningsvis säger Barnombudsmannen i rapporten att domstolarnas praxis behöver ändras på några områden när det gäller umgänge för barn under tre år. När regeringen kom med sitt förslag till förändringar i föräldrabalken våren 1998 vållade det väldigt kraftiga reaktioner. Själv fick jag massor av e-post, telefonsamtal och brev. Det var alltifrån pappor som inte fick träffa sina barn till mammor som hade misshandlats såväl fysiskt som psykiskt av sina f.d. män. Men det var också brev från oroliga morföräldrar, och inte minst från den samlade kvinnorörelsen. Varje brev och mejl innehöll personliga och tragiska upplevelser. Det som väckte de allra starkaste reaktionerna var förslaget om att domstol ska kunna döma till gemensam vårdnad även om en av föräldrarna motsätter sig det. Men de som var positiva till förslaget tyckte att nu äntligen får papporna sin chans. De som var kritiska var oroliga för att barnens skyddsbehov skulle åsidosättas. Vänsterpartiet och delar av Miljöpartiet tillhörde kritikerna. Därför tycker jag att det kändes väldigt bra att också Berit Adolfsson har sett problemet. Jag vet inte om hela Moderata samlingspartiet står bakom det. Jag instämmer helt i Berit Adolfssons anförande i det hänseendet. Jag tyckte att det var väldigt bra. Vi som var kritiska ansåg att skyddet av barnen mot misshandel och övergrepp inte betonades tillräckligt starkt i förslaget. Detsamma gällde skyddet för barn som tvingades bevittna våld mot sin mamma. Under lång tid hade pappan ensam bestämmanderätt över barn födda inom äktenskapet. Först 1920 fick den gifta modern rätt att vara vårdnadshavare tillsammans med mannen. Senare har gemensam vårdnad blivit möjlig oberoende av äktenskap. Ända fram till 1972 var ensamstående kvinnor med barn tvungna att ha förmyndare för sina barn. Kvinnan var alltså omyndigförklarad i det här avseendet. 1977 kunde gemensam vårdnad fortsätta även efter en skilsmässa. Det kunde uppnås utanför äktenskap för såväl särbor som sambor. 1992 markerades prioriteringen för gemensam vårdnad så att domstolarna ska välja den vårdnadsformen så länge ingen av föräldrarna motsätter sig det. Den här reformen har fått mycket stor genomslagskraft. Redan 1983 valdes gemensam vårdnad för 44 % av skilsmässobarnen, och i början av 90-talet hade andelen nästan fördubblats. Den ligger nu på Statistiken visar också att barn till föräldrar med gemensam vårdnad huvudsakligen bor hos mamma. Andelen har ökat från 85 % till 91 % under samma tid. Fädernas andel har alltså minskat från 15 % till 9 %, trots att beslutet om var barnet ska bo har skett tillsammans och i överenskommelse mellan föräldrarna. Alltså utan domstolsinblandning. Tyvärr saknas det forskning om varför det är så här. Men en hypotes kan ju vara att fäderna gärna vill ha del i den juridiska vårdnaden, som ger makt och bestämmanderätt, medan den faktiska och tidskrävande omvårdnaden varit och ofta förblivit mammans ensak. Men jag vill gärna framhålla att det finns så oerhört många justa pappor. De är ju faktiskt i majoritet. Jag saknar kanske lite grann att de inte hörs så mycket i debatten till kamp för pappamånaden eller högljutt protesterar mot allt kvinnovåld. Låt mig också här och nu slå fast att min och Vänsterpartiets uppfattning är att gemensam vårdnad är att föredra utifrån perspektivet om barnets bästa. Men i de fall där övergrepp har förekommit inom familjen anser vi att gemensam vårdnad ska vara utesluten. Ett vanligt argument för ökad andel gemensam vårdnad är, fru talman, att det i de allra flesta fall egentligen bara handlar om svartsjuka och hämndgiriga kvinnor. Det går kanske inte att blunda för att det i en del, men enligt min uppfattning endast i marginella fall kan vara på det sättet. Men när en konflikt mellan föräldrar blir djup och svår, händer det att barnets intresse och behov kommer i andra hand. Men det får aldrig vara ett alibi för att underlåta att skydda de barn som verkligen blir eller är utsatta. Fru talman! Umgängesrätten beskrivs sedan ganska lång tid tillbaka som barnens rätt. Enligt gällande lag har vårdnadshavaren ansvaret för att barnets umgänge med den andra föräldern ska fungera. Umgängesföräldern har rätt att kräva information om barnet av vårdnadshavaren och kan också kräva rätt till umgänge i domstolsprocess. Umgängesföräldern har också möjlighet att få dom om umgängesrätt verkställd, främst genom vitesföreläggande mot vårdnadshavaren, men ytterst genom polishämtning. En umgängesförälder har också stora möjligheter att få vårdnaden överflyttad till sig, om umgängesrätten inte fungerar för att vårdnadshavaren motsätter sig detta, s.k. umgängessabotage. Men det här räcker uppenbarligen inte för kristdemokraterna. Mikael Oscarsson yrkar i en motion att det ska tillsättas en utredning för att se över lagstiftningen för att komma till rätta med umgängessabotage. Han menar att umgängessabotage ska kunna leda till att umgängesföräldern, oftast handlar det om pappan, inte ska behöva betala underhåll. Och i de fall barnet är sjukt när hon eller han ska träffa den andra föräldern ska det styrkas med läkarintyg. Jag tycker att detta är befängt. Ska sjukvårdens knappa resurser verkligen användas vid vårdnadstvister? Menar ni det fullt ut? Jag är ledsen om jag drar över tiden. Jag ser att jag har fått sex minuter, men i går anmälde vi faktiskt längre tid. Det här är viktigt. berättar Eva, som är ett fingerat namn, att det kostar henne tusen kronor varje dag som hon vägrar att lämna sina pojkar till sin före detta man, som flera gånger har misshandlat henne. Då hade länsrätten dömt ut straffavgifter på 112 000 kr för hennes vägran att ge mannen umgängesrätt. För varje treveckorsperiod som Eva vägrar tillkommer ytterligare 20 000 kr. Hon säger så här till tidningen: Pojkarna vägrar att träffa sin pappa för att de är rädda för honom - hela vår tillvaro rasar ihop varje gång de kommer tillbaka efter en helg. Jag går hellre under jorden än tvingas lämna pojkarna till min före detta man. Hon är läkare och hade tidigare en mycket god ekonomi, men den har totalt krackelerat nu. Enligt min uppfattning utgår kristdemokraterna från föräldrarätten, eller fadersrätten kanske jag ska säga, i stället för från barnrätten. Kristdemokraterna bortser fullständigt från FN:s barnkonvention om barnets bästa. Men det är egentligen ingenting att förvånas över, eftersom kristdemokraternas familjepolitik utgår från en patriarkal grundsyn. Kristdemokraterna har uppenbarligen inte heller förstått att underhållsstödet är till för barnen och naturligtvis inte kan användas som straffsanktion gentemot den andra föräldern. Ni kanske också vill dra in barnbidraget, så att det svider ordentligt i skinnet på ungarna? Om umgängesföräldern, oftast är det pappan, sviker helt eller delvis vägrar att ha kontakt med sina barn, s.k. umgängesvägran, erbjuds inga som helst rättsliga lösningar. Här öppnar sig alltså ett rättstomt rum. Därför skulle jag vilja fråga Rolf Åbjörnsson: Kan ni kristdemokrater tänka er att införa sanktioner mot föräldrar som vägrar att umgås med sina barn? Avslutningsvis, fru talman, vill jag bara säga att jag odelat instämmer i Marina Petterssons inledningsanförande vad gäller talerätten. Lagen utgår från barnets rättssäkerhet när det gäller rätten till sina föräldrar. Där ingår att barnet har en arvslott. Den här rättssäkerheten skulle sättas ur spel om reservationen vinner bifall i kammaren. Jag yrkar avslag på samtliga reservationer och bifall till hemställan i lagutskottets betänkande. Förlåt än en gång för att jag drog över tiden.
Fru talman! Då blir jag ändå fundersam. Varför ska man ha, som ni föreslår, mycket kraftfulla sanktioner, betydligt kraftigare än de som finns i dag, mot det som kallas umgängessabotage, som oftast handlar om mamman, men ingenting när det gäller umgängesvägran, som oftast handlar om mannen? Hur kan det komma sig att ni har kommit fram till en sådan ståndpunkt?
Fru talman! Jag vet inte det. Det enda jag sade i mitt anförande var att jag tycker att om man har ett umgängessabotage av kvalificerat slag ska vårdnaden gå över till den som utövar detta. Det är det enda jag har sagt. Jag har inte uttalat mig om enskilda motioner, och de står inte för partiets politik.
Fru talman! Nej, men ni har ändå stött dem i utskottet genom en reservation. Då utgår jag ifrån att det måste vara partiets politik. Min uppfattning är att i de allra flesta fall finns det en anledning till att inte mamman vill lämna över barnen till pappan. Det är hemskt att det ska kallas för umgängessabotage. Det är ingen dans på rosor att vara ensamstående förälder, vare sig det handlar om mamma eller pappa. Det är klart att man vill ha en avlastning. Då är det naturligtvis allra bäst om man kan lämna barnen till den andra föräldern. I de fall man inte gör det finns det naturligtvis en anledning. Det är min absoluta övertygelse.

Fru talman! Vi behandlar föräldrabalken i det här ärendet. Vi har i snart 80 år haft en lagstiftning som ska utgå från att göra det så bra som möjligt för barnen. De senaste tio åren har vi dessutom också haft en barnkonvention som ytterligare ska stärka barnens rätt. Jag vill med anledning av min begränsade talartid gå direkt in på det som gäller gemensam vårdnad. För några år sedan fattade riksdagen beslut om gemensam vårdnad. För föräldrar som kommer överens fungerar det här mycket bra. Men där föräldrar inte kommer överens hamnar barnet mitt i en konfliktsituation och blir därmed en bricka i spelet. Att tvinga föräldrar till gemensam vårdnad, där en förälder motsätter sig det, tror jag bidrar till svårigheter som går ut över barnet. Det är främst barnens behov av umgänge som ska tillgodoses, och föräldrarna har enligt lagen en skyldighet att efterleva detta. Men att tvinga barn till umgänge genom polishämtning verkar för mig mycket dramatiskt. I stället borde man på ett tidigt stadium försöka ge mer hjälp och stöd till föräldrarna och förhoppningsvis minska konflikterna. Ca 13 600 samarbetssamtal har pågått under 1998. Med tanke på den höga frekvensen av separationer visar detta att betydligt fler skulle behöva dessa samtal. De bakomliggande orsakerna till att så många föräldrar, främst fäder, försvinner och successivt tappar kontakten med sina barn är också något som borde få större uppmärksamhet när vi ska titta på frågor som rör barn, vårdnad och umgänge. Att sätta barnets bästa i främsta rummet vid avgörande av alla frågor som rör vårdnad, umgänge och boende, kräver att vi kontinuerligt följer vad som händer med barnen efter separationer. Det är positivt att lagutskottet har enats om att se över reformen av föräldrabalken. Sedan vill jag komma till frågan om överflyttnad av vårdnad. Vi i Centerpartiet har motionerat om att den förälder som begår ett grovt brott mot den andre föräldern inte ska kunna vara barnets vårdnadshavare. Att med våld beröva barnets mor livet är en grov kränkning även mot barnet. Den person som utför dådet har inte förutsättningar att ta hand om barnet. Jag vill därför yrka bifall till reservation 2. I övrigt står vi bakom reservation 5. Jag instämmer med utskottet i övriga frågor. Jag vill avsluta med några ord om talerätten. Arvingar kan i dag inte väcka talan om faderskap när en ny okänd arvinge dyker upp. För många blir det en chock. Dessutom uppstår också frågor om den nye arvingen är "äkta". Däremot kan talan föras av barnet själv mot den avlidne mannens arvingar. Det man kan fundera över är de fall där mannen formellt inte har erkänt faderskapet och där det finns tveksamheter om han skulle kunna vara den biologiske fadern. I de fallen tycker jag att de anhörigas och änkans ställning måste stärkas. De ekonomiska problem som kan uppstå om arvet ska delas med någon vars tidigare existens inte har varit känd kan vara mycket dramatiska för de drabbade. Därför instämmer Centerpartiet med den reservation som ska göra det möjligt att införa talerätt för änkan och övriga arvingar.

Fru talman! Jag skulle gärna vilja prata lite grann om motion L428 som Centerpartiet har yrkat bifall till. Man vill att vårdnaden ska fråntas automatiskt. Det är mycket behjärtansvärt. Vi är också mycket upprörda över att en socialnämnd i södra Sverige har givit en man som har slagit ihjäl barnens mor vårdnaden. Hur tror Viviann Gerdin att lagen skulle slå om en kvinna efter åratal av våld och misshandel slår ihjäl sin man? Ska hon också mista vårdnaden om barnen?
Fru talman! Vi gör naturligtvis ingen skillnad på kön när den ene föräldern slår ihjäl den andre föräldern. Här måste man se till det brott som har begåtts. Sedan kan det finnas olika bakomliggande orsaker. Det är domstolen som får utreda om det är fråga om våld som utövas i syfte att misshandla och som till slut leder till döden eller våld i försvar från en underlägsen person som leder till döden. Men i det här fallet när den starke parten misshandlar den svagare parten och den svagare avlider tycker vi att det finns starka skäl att ta bort vårdnaden från den efterlevande.
Fru talman! Det är roligt att Viviann Gerdin har funderat på hur det ska gå till om det finns en automatisk lagregel som säger att vårdnaden ska övergå eller inte finnas hos den som har begått ett brott. Det finns ett rättsväsende och en lagstiftning. Anser Viviann Gerdin att vi ska föreskriva hur domarkåren ska döma? Borde vi inte lita på att man i de rättsliga instanserna överväger en sådan sak i varje enskilt fall, dvs. som det står i betänkandet? Det tror vi, och det är därför vi inte har ställt oss bakom motionen.
Fru talman! Jag tror inte att vi ska tala om vad domarna ska döma. Vi menar att vårdnaden ska automatiskt lyftas från vårdnadshavaren. Sedan får domstolen avgöra. Som det är i dag kan pappan i det inträffade fallet fortsätta att ha ett inflytande över barnet, även efter det att han har dömts och satts i fängelse.

Fru talman! Det är viktigt att frågorna om faderskap hanteras rätt. Sanningskravet måste vara utgångspunkten, samtidigt som vi måste behandla barn, föräldrar och arvingar med respekt och ansvar. I dag finns det en lagstiftning för barn som är födda inom äktenskapet. Om fadern avlider har makan eller arvingarna rätt att väcka talan om det kommer fram fakta som tyder på att den avlidne inte skulle vara far till barnet. Men när ett faderskap har fastställts med dom eller bekräftelse utanför äktenskapet har den efterlevande maken eller arvingarna inte rätt att väcka talan, även om de anser att det har kommit fram fakta som talar för att den avlidne inte är far till barnet. Folkpartiet har väckt en motion om detta. Vi tycker att detta bör ändras så att talerätten vidgas. Varför ska efterlevande inte få åberopa nya fakta angående äldre domar som kan vara fastlagda på oriktiga grunder? Vi har fått en ny DNA-teknik som öppnar oanade möjligheter att fastställa fakta många år efter det att barnet är fött. Det fanns ett exempel förra året på en faderskapsundersökning där man fastställde ett flera år gammalt faderskap genom att undersöka frimärket som en avliden person hade slickat på några år tidigare. Det finns ett helt annat faktaunderlag i sådana mål jämfört med förr. Fru talman! Jag har en känsla av att dagens lagstiftning är en rest från den tiden då det formella, juridiska, faderskapet var betydligt viktigare både än det biologiska faderskapet och än det känslomässiga faderskapet. De motargument som finns är att det kan uppstå uppslitande processer som drabbar unga eller vuxna barn. Men för det första finns risken för uppslitande processer redan i dag för dem som omfattas av talerätten. För det andra är det min övertygelse att rätt ändå måste vara rätt. Att uppenbart vägra att undersöka tillgängliga fakta strider mot ett sanningskrav på ett sätt som jag tycker är oacceptabelt. Fru talman! Jag vill yrka bifall till reservation 5

Fru talman! Man kan ställa sig frågan varför en man som har erkänt faderskapet och under hela barnets uppväxttid - i 18 år - betalat underhållsstöd under hela den långa tiden inte gjort någonting för att ifrågasätta faderskapet. Han har alltså godtagit att han är far till barnet. För mig blir det konstigt att någon annan sedan ska få komma och "rota" i detta. Det är starkt integritetskränkande gentemot mannen och framför allt gentemot mannens barn.
Fru talman! Tanja Linderborg tar ett exempel, som bara är ett litet exempel bland de många olika fall som kan förekomma. Det har förvisso genom historien varit så att män har erkänt faderskapet på de grunder som funnits, som har varit felaktiga. Men Tanja Linderborg nämner inte med ett ord alla dem som mot sitt nekande har dömts till ett faderskap, kanske på den tiden utifrån goda grunder, som när fakta kommit fram visat sig vara felaktigt. Jag vill inte förenkla det här och inte förneka att vi kan komma i svåra situationer, men sanningskravet måste ändå gå före. Man kan vända på det. Tanja Linderborg nämnde en man som har betalat underhåll och erkänt barnet i 18 år. Men det finns också män som aldrig har accepterat domen och förnekat faderskapet. Ska de personerna inte ha rätt att få fram sanningen?
Fru talman! Det är ändå så, som jag sade i mitt inledningsanförande, att den här lagen utgår från barnets rättssäkerhet. Man måste hela tiden ha ett barnperspektiv för ögonen. Vi har dessutom förbundit oss genom att vi har ratificerat FN:s barnkonvention, där vi hela tiden ska ha barnets bästa framför ögonen. Jag tycker att det har framkommit i den här debatten att det är änkans intresse som går före barnets. Jag undrar: Vilket intresse ska egentligen väga tyngst? Jag har tagit klar ställning i det här. Jag håller med Ulf Nilsson om att det inte är lätt, men jag tror att hela detta ärende skulle vinna på om ni som har motionerat försöker tänka ett varv till på vilka konsekvenser en lagändring verkligen får.
Fru talman! Reservationen i utskottet går ut på att vi vill ha en förutsättningslös utredning. Jag vill upprepa att rätten att väcka talan och ifrågasätta faderskapet finns i andra fall i dag. När t.ex. en far avlider och barnet är tillkommet i äktenskapet kan änkan inom en viss tid väcka talan. Om Tanja Linderborg tycker att det är så självklart att säga nej till detta förslag borde hon egentligen också föreslå att den rätten ska tas bort, men det förslaget har jag inte sett. En förutsättningslös utredning för att så långt som det är möjligt tillfredsställa ett rimligt sanningskrav tycker jag är en bra utgångspunkt.

Fru talman! Debatten under denna punkt ska handla om lagutskottets betänkande LU16 i frågor rörande äktenskap, sambo, arv och namn. I betänkandet behandlas 17 motioner. Det visar att det är ett stort intresse för dessa frågor i riksdagen. Inte en enda motion har dock vunnit majoritet i utskottet. Vi ska se vad vi kan göra i debatten. Det är väl därför vi har debatt, eller hur? Ja, det kanske är en fråga som kan besvaras i annat sammanhang. Jag ska i alla fall försöka övertyga det intresserade auditoriet om vårt förslags förträfflighet i motion L402 om arvsrätt för kusiner. Vi tycker att den bör införas. När arvsrätten för kusiner avskaffades 1928 diskuterades hur långt ut de olika släktledens arvsrätt borde sträcka sig. Man tyckte då att arvsrätten skulle gälla för syskon och föräldrar, samt farbröder, fastrar, morbröder och mostrar. Däremot föll kusinerna bort från arvsrätten, vilket vi vill ändra på. År 1928 var banden mellan släktingar och familjemedlemmar starkare och dessutom var släkten betydligt större än i dag, med många barn i varje familj. Med den socialistiska inställningen till familjen har staten tagit över denna djupt rotade tusenåriga trygghetsfaktor. När man nu ser vilka resultat försvagade familjeoch släktband har haft är det dags att knyta ihop dem igen. Vi svenskar har tyvärr närmare kontakt med kommunala tjänstemän än med våra egna släktingar. De människor som har fått ett nytt hem här i Sverige har påmint oss om att familjen och släkten har en funktion som socialt och ekonomiskt skyddsnät. Vi pekar också på att det har hänt, och kan hända igen, att en hel familj utplånas genom en olycka utan att något testamente har skrivits. I en sådan situation kan egendomen tillfalla Allmänna arvsfonden. De förolyckade hade med all sannolikhet velat att deras kvarlåtenskap skulle ha stannat i släkten. Fru talman! Lena Ek har i motion L407, det första yrkandet, föreslagit att borgerliga vigselförrättare ska erhålla ett arvode som är jämförbart med andra förrättningsarvoden. Vi stöder reservationen i det hänseendet. Många tragedier utspelas när särkullbarn kräver sin del av arvet när maken eller makan dör. Den efterlevande kan då tvingas sälja familjens bostad - kanske det enda av värde i boet. De gemensamma barnen kan därmed tvingas flytta, mista sina kamrater och få betydligt sämre standard. När det gäller separation händer det ofta att den part som inte bor tillsammans med barnen får en skuldsedel i stället för att bostaden säljs. Då tillvaratar man barnens behov av bostad och trygghet. Besittningsrätten borde vara oinskränkt, och arvsskiften skulle kunna lösas på det sätt som ofta sker vid separation. I det betänkande som diskuterades tidigare i kammaren har m, c, fp och kd tagit upp ett liknande problem om talerätt för hävande av faderskap. Där är det fråga om makans rättstrygghet vid felaktigt tilldömt faderskap. Mp har i motion L417 beskrivit det faktum att särkullbarnen med nuvarande lagstiftning har rätt att genast få ut sin arvslott. Det leder ofta till stora praktiska och ekonomiska problem för de efterlevande. I augusti 1998 redovisades Ärvdabalksutredningen, där flera ledamöter ansåg att efterlevande makens rätt borde stärkas ytterligare i förhållande till särkullbarnen, exempelvis genom att särkullbarn, i likhet med gemensamma barn, ges efterarvsrätt. Utredningen bereds nu inom Regeringskansliet. Eftersom ett enigt lagutskott förutsätter att behovet av en mer övergripande översyn i fråga om avvägningen mellan arvlåtarens och bröstarvingarnas rätt övervägs är oddsen goda för att regeringen kommer att lägga fram ett sådant förslag. Den motionen behandlades förra året, och då hade vi moderater ett särskilt yttrande. Det har tyvärr fallit bort i årets betänkande. Jag vill därför kort redovisa innehållet. Det underliggande syftet med en kommission är att hos den enskilda individen stimulera till eget personligt reflekterande över egna förhållningssätt till en rad olika samhällsföreteelser. Med det synsättet blir det själva "resan i det inre" snarare än slutmålet som är mödan värd. Vi delar i och för sig denna syn och tror att en sådan process kan stimuleras utan tillkomsten av en värdekommission. Vi landade då på att en värdekommission inte bör tillsättas. I mitt anförande sade jag att vi måste anstränga oss att hitta andra vägar att stimulera en sådan process, som uppmuntrar individen att själv utforska och medvetandegöra sina värdegrunder och sitt förhållningssätt till etiska och moraliska begrepp och dilemman. Detta gäller också i dagens debatt. I motion L423 vill man ändra de nuvarande reglerna som innebär att människor förlorar ekonomiskt på att gifta sig eller vinner på att skilja sig. Även i motion Sf302, yrkandena 3, 4 och 7, behandlas denna fråga. Vi moderater stöder dessa två motioner. Om inte förr, så när barnen kommer, behövs en stabil samlevnadsform. Det kan inte vara till barnens fromma att det är svängdörrar i deras hem med plastmammor och plastpappor som passerar revy under deras uppväxt. Den neutrala inställningen till samlevnad bör nu, om inte annat så för barnens skull, överges. Fru talman! Jag yrkar bifall till motion L402 och stöder därför reservation 8.